Herr talman! Sedan vi skrev denna motion har frågan om Luleå kommuns ekonomi kommit i ett något annorlunda läge. I början av året fanns inga andra garantier än att Luleå kommun skulle få ett extra skatteutjämningsbidrag på 1 kr. Detta skulle innebära sammanlagt 110 milj.kr. Senare har NJA beslutat kompensera kommunen med drygt 100 miljoner. Såsom har sagts här tidigare innebär detta ändå inte någon full kompensation för de förluster och bekymmer som kommunen har drabbats av sedan man beslutade att slopa projektet Stålverk 80. De ytterligare 100 miljoner kronorna innebär alltså att NJA skall stå för en stor del av fiolerna. Men NJA har, som alla vet, sina särskilda bekymmer efter de beslut som från början och fram till avvecklingen har fattats av riksdag och regering. Det korrekta vore naturligtvis att staten genom anslag ur statskassan tar de fulla konsekvenserna av besluten. Nu får Luleå kommun som plåster på såren ett par hundra miljoner ur skilda källor, men detta innebär inte att någon skall inbilla sig att kommunen får tillräcklig ersättning. Verkningarna av att slopa Stålverk 80 är inte möjliga att mäta i hela sin vidd. Man kan inte mäta besvikelse och grusade förhoppningar. Man kan inte mäta verkningarna av den minskade sysselsättningen i förhållande till vad man hade räknat med. Man kan inte mäta det reella bortfallet i skattekronor. 200 miljoner utgör heller ingen kompensation för den industriella spridningseffekt som man hade räknat med. Klart är att Luleå kommun har stora ekonomiska bekymmer. Kommunen har mycket stora och dyrbara lån som drar väldiga summor i form av räntor och amorteringar. Man har höjt skatten med 1 kr. och har nu en av landets högsta kommunala skattesatser. Inte hela men en stor del av orsaken till detta är de stora investeringar som gjordes medan siktet ännu var inställt på byggandet av Stålverk 80. Jag ber att få yrka bifall till motionen 442.

Herr talman! Vi är alla medvetna om att Luleå kommun har råkat i betydande ekonomiska svårigheter genom att de högtflygande planer man haft beträffande Stålverk 80 har visat sig, efter konfrontation med verkligheten, vara alltför vågade. Det finns nu inte möjlighet att förverkliga dem — det är vi också alla överens om. Som bekant har regeringen utlovat ett extra skatteutjämningsbidrag under en femårsperiod med början 1978, tillsammans motsvarande 110 milj.kr. Vidare har överenskommelse träffats med NJA, innebärande att ytterligare drygt 100 milj.kr. ställs till kommunens förfogande. Om Luleå därutöver har behov av ytterligare stöd får bli en senare fråga, och det finns ingen anledning för riksdagen att binda sig i detta läge. Direktiven till den kommunalekonomiska utredningen innehåller ock så en passus där det heter att den ordinarie bidragsgivningen även i E fortsättningen bör kompletteras med extra skatteutjämningsbidrag till kommuner med behov av särskilt stöd. Kommittén bör undersöka om skäl inte föreligger att disponera en relativt större andel av de totala skatteutjämningsbidragen än f.n. för extra bidrag. Därmed finns det alltså möjligheter för Luleå kommun att återkomma, om det visar sig att de pengar som hittills har ställts till förfogande inte räcker till. Beträffande utredningsarbetet har, som herr Nordberg också angav, direktiven sagt att det skall bedrivas skyndsamt. Kommitténs övervä 61 ganden bör föreligga före den 1 december 1977. Man är alltså från regeringens sida väl medveten om att det brådskar med att få klarare linjer i fråga om de statliga bidragen till kommunerna.

Herr talman! Det är kanske en illustration till den nya regeringens attityd till allvarliga samhällsproblem att herr Wachtmeister i Staffanstorp avfärdar de här problemen så lättvindigt. Han förebrår staten för dess ”högtflygande planer” när det gäller NJA. Nåja, ni var ju på sin tid själva med om att godta dessa ”högtflygande planer” i alla deras aspekter. Er kritik har ju kommit mycket sent. Om ni redan på den tiden då ni själva godkände dessa planer tyckte att de var högtflygande har ni i själva verket ett mycket stort ansvar, och då borde ni verkligen nu när ni är i regeringsställning ta konsekvenserna av eventuella felbedömningar. Ni har drivit kritiken på senare tid mot Stålverk 80. Ni har också kritiserat NJA för att det har engagerat sig i belastande projekt. Men det hindrar inte att ni nu fått en lösning där en del av de kostnader som det uteblivna projektet har orsakat skall vältras över på NJA och därmed indirekt belasta regionen och regionens ekonomi. Det rimliga hade väl ändå varit att staten centralt hade tagit sitt ansvar. Det hade varit mera solidariskt. Nu blir det obestridligen så att situationen kommer att framtvinga besparingar i Luleå kommuns ekonomi, som annars icke hade varit behövliga. Från den utgångspunkten skulle jag vilja fråga: Är ni, för att undvika diskriminatoriska sociala effekter för befolkningen i Luleå, villiga att ge några allmänna utfästelser eller löften om ytterligare stöd och ytterligare uttryck för solidaritet med denna drabbade region? Jag kan slutligen, herr talman, inte underlåta att påpeka att herr Wachtmeister som skåning bör se med litet större vyer på det rent principiella i den problematiska situation som Luleå hamnat i. Vi har en för herr Wachtmeister icke obekant stad i västra Skåne, Malmö, som är utsatt för en mycket allvarlig utglesningsprocess, som i den nuvarande konjunkturen drabbats av allvarliga bakslag på sysselsättningsområdet. Detta kommer att leda till — det kan man förutse — betydande problem när det gäller den kommunala ekonomin och därmed också invånarnas sociala standard. Det hade kanske varit bättre om man i dag från utskottets sida hade ägnat sig åt att litet mer djupgående ta upp den sociala problematik som kan uppstå i situationer av den typen. Det är nämligen ett nationellt problem, och det som nu sker i Luleå är bara en bland många illustrationer till detta nationella fördelnings och planeringsproblem. Ni må väl ändå se detta problem från nationell basis och inte bara, om jag får vara en smula elak, från Staffanstorps horisont.
Herr talman! Det går väl inte att förvandla detta till en debatt om Onsdagen den Stålverk 80, men jag tillhör dem som i likhet med de flesta andra norr 23 mars 1977 bottningar aldrig har godkänt att man lägger Stålverk 80 i malpåse. Vårt i resonemang har varit att godkänner man det, så rycker man samtidigt = Skatteutjämningsundan grundvalen för den industriella expansion som vi vill ha och som = bidrag till kommumåste komma. Det är den ena sidan av saken. Den andra, som vi nu = nerna, m.m. diskuterar, är naturligtvis att Luleå kommun har drabbats oförtjänt hårt av de olika kastningar som har skett när det gäller det här ärendet. Jag tycker att det är synd att man inte vill ha en sakdebatt. Det handlar nämligen inte bara om pengar, utan det handlar också i mycket hög grad om principer. Men jag skall sluta med att säga att med hänsyn till läget i den aktuella kommunen håller jag det för mycket troligt att riksdagen senare kommer att få ta ställning till ytterligare insatser för att reda upp vad man har ställt till med.
Herr talman! Det förvånar mig något att herr Svensson i Malmö nu försöker att lägga över ansvaret för vad som hänt med Stålverk 80 på den nya regeringen, när alla vet bakgrunden. När herr Svensson i Malmö säger att vi också var med och beslutade om Stålverk 80 vill jag erinra herr Svensson om att vi hade två moderata reservationer till utskottsbetänkandet den gången. Den ena reservationen innebar att man skulle knyta annan ekonomisk expertis till projektet, men då fick vi svaret att den expertis som fanns inom NJA mer än väl räckte till. Vidare föreslog vi att även andra företag än NJA skulle vara med och lösa problemen där uppe med tanke på det kunnande som finns hos många andra svenska stålföretag. Även det avvisades av majoriteten. Sedan vill jag också erinra herr Svensson om att regeringen nu har ställt inte mindre än 1,8 miljarder till NJA:s förfogande för att nollställa företaget — en satsning som är väsentlig. Slutligen förvånar det mig när herr Svensson i Malmö talar om Malmös problem i detta sammanhang som om jag inte hade dem klara för mig. Om herr Svensson hade följt med riksdagsdebatten tidigare, hade han kunnat ta del av den interpellation som jag förra året ställde just beträffande sysselsättningen i Malmöhus län. När sedan herr Svensson säger att jag ser frågorna från Staffanstorps horisont, är jag naturligtvis tacksam för att han nämner min hemkommun — men bl.a. det förhållandet att jag talar om Luleå visar ju att jag inte talar för min egen kommun.
Herr talman! Jag försökte bara förklara för herr Wachtmeister i Staffanstorp att det här är ett generellt fördelningsproblem som man måste ta ställning till och att man borde ha sett det hela på ett annat vis än 63 man gjort. Jag har fortfarande inte fått något svar på min fråga: Är ni beredda att ta ytterligare ansvar om det skulle visa sig nödvändigt för att förhindra allvarliga bakslag för Luleå kommuns ekonomi och för invånarnas sociala standard? Det var det jag frågade efter. Sedan noterar jag att herr Wachtmeister åberopar sig på tidigare moderata reservationer rörande Stålverk 80. Det ligger väl litet ironi i det, och jag tror inte ens att han är riktigt medveten om vad han gör. Jag skall inte ta upp någon Stålverk 80-debatt, men det må väl vara mig tillåtet att påminna om att herr Wachtmeister här i dag inte representerar och inte talar för moderata samlingspartiet. Han talar för en regering som skall ta ett samlat ansvar och där de olika partierna inte kan springa åt olika håll och säga: Vi var inte med på det eller det. De två andra regeringspartierna var med på Stålverk 80-projektet, och nu är herr Wachtmeister med i regeringssamarbetet och talar för den samlade regeringen. Då duger det inte att skydda sig med partipolitik. Då får man ta ansvar på en annan nivå.
Herr talman! Jag talade om för herr Svensson i Malmö att vi den gång det var fråga om — nämligen i de reservationer som moderata samlingspartiet lade till det då aktuella utskottsbetänkandet — inte var i regeringsställning. Det finns väl anledning att i dag redogöra för de reservationerna — även om mitt parti nu är i regeringsställning. Den fråga herr Svensson ställde, om regeringen kommer att välvilligt behandla ytterligare propåer från Luleå kommun, kan jag inte svara på. Men jag är övertygad om att regeringen kommer att i positiv anda ta ställning till de berättigade krav som kan komma, om det visar sig att de 210 miljonerna inte räcker till. den det ej vill röstar nej.

Vi har i motionen beskrivit situationen för tulltjänstemännen i Helsingborg. Jag skall inte ta upp kammarens tid med att återge innehållet, men jag kan rekommendera motionen till läsning. Det är skrämmande siffror! Utskottet har skickat motionen till tullstyrelsen för utlåtande. I tullstyrelsens svar verifieras de uppgifter som lämnats i motionen, vilket innebär att tullstyrelsen är medveten om att tullfiltren i Helsingborg är obemannade under ca 3 000 timmar per år. Utskottet hänvisar i sitt betänkande till tullstyrelsens svar, där det sägs att de av motionärerna förordade resursförstärkningarna endast på kort sikt skulle påverka det totala inflödet av narkotika. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman: Tycker inte utskottet att det skulle vara bra om man kunde minska inflödet av narkotika om så bara för tillfället? Jag vill också få en förklaring till vad man menar med ”på kort sikt”. Sedan säger tullstyrelsen att narkotikasmugglingen främst skall bekämpas med andra metoder. Vi motionärer anser att alla krafter måste hjälpas åt för att i så stor utsträckning som möjligt motverka narkotikans utbredning. Tullen måste ha en stor uppgift då det gäller att begränsa den här smugglingen. Vilka andra metoder vill utskottet rekommendera för att stoppa den mycket stora insmuggling av narkotika som nu sker? Man säger också att tullstyrelsen tillsammans med de lokala tullmyndigheterna skall bedöma behovet av personalinsatser och andra insatser i Helsingborg och Öresundsregionen. Det har man naturligtvis gjort, det är bara det att bedömningarna går isär. Den lokala ledningen anser att det behövs mer personal för att klara av en tillfredsställande bevakning av de passagerarförande färjorna, så att inte flera hundratusental passagerare obevakade kan vandra in i landet. Vi är väl medvetna om att insmugglingen av narkotika inte kan stoppas totalt, men man skall inte, som nu är fallet, lämna stora luckor i bevakningen av en hamn där gjorda undersökningar visar att mycket stora mängder narkotika och annat smugglas in. Nu får Helsingborg enligt budgetpropositionen nio nya tjänster. Det har också sagts att fyra till skulle kunna omfördelas. Det är bra, men det räcker inte. Vi föreslog i motionen en översyn av förhållandena i Öresundsregionen, och vi anser fortfarande att en sådan behövs. Vi rekommenderar att de lokala tullmyndigheternas krav tas på allvar. Herr talman! Jag har inget yrkande — ett enigt utskott står bakom betänkandet — men vi motionärer hyser förhoppningen att fler tjänster kan omfördelas till Helsingborg, så att bättre förhållanden kommer att råda där.

Den ändrade distriktsorganisationen har föranlett att somliga tullkammare har dragits in och ersatts med tullstationer. Ytterligare tullkammare föreslås bli indragna. Enligt generaltullstyrelsen bör tullkammaren i Oskarshamn behållas längst intill utgången av budgetåret 1977/78. Detta skulle innebära att det i Kalmar län därefter endast skulle finnas en tullkammare. Det blir på så sätt stora avstånd för näringslivet till tullkammaren. Någon personalbesparing medför organisationsändringen inte heller. De praktiska erfarenheter som redan nu finns av den nya tullagen visar att det även i fortsättningen behövs direktkontakt mellan tullkammare och trafikanter. För näringslivet i en region är det av stor betydelse att kunna undvika långa resor. Det är inte heller önskvärt att tullverket tvingar personal till långa tjänsteresor. Efter industri och sysselsättningskriser i slutet av 1960-talet har näringslivet nu en progressiv utvecklingstendens i Oskarshamnsregionen. Godsomsättningen i hamnen har ökat årligen. I takt med den ökande trafiken byggs nu magasin och terminaler ut av såväl den kommunala hamnförvaltningen som åkeriföretagen. I sitt yttrande över departementspromemorian Planering av de svenska hamnarna har länsstyrelsen föreslagit Oskarshamn som differentierad hamn eller centralhamn för berörd kuststräcka. I motionen 239 krävs att tullkammaren i Oskarshamn bibehålls. Jag menar att en tullstation inte helt kan fylla samma uppgift som en tullkammare. Det gäller främst vid importen av vissa varor. Nu är Oskarshamns hamn kanske främst en exporthamn, och då kan, enligt vad utskottet och generaltullstyrelsen anför, tillfredsställande service lämnas av en tullstation. Jag hoppas att man har rätt därvidlag. Vidare förutsätter utskottet att tullstyrelsen — om behovet av kvalificerad tullservice skulle öka inom regionen — snabbt kan göra erforderliga omdispositioner. Och vidare: Rubbas förutsättningarna för organisationen och ändringarna blir bestående, ankommer det på tullstyrelsen att föreslå förändringar. Det innebär att det kan ske omprövning i framtiden. Som motionär har jag menat att den ändring som nu föreslås kunde anstå. Men framtiden och behovet får väl visa om och när en ändring åter blir aktuell. Det är ju inte heller decentralisering som nu sker. Det är tvärtom. Herr talman! Jag ställer inget yrkande nu men tar fasta på möjligheten till omprövning i framtiden av det föreliggande förslaget.

Herr talman! Jag tror inte att motsättningarna i de här frågorna egentligen är särskilt stora. Det visar sig ju också i att ingen av motionärerna ställer något yrkande, eftersom ett enigt utskott har behandlat motionerna på ett realistiskt sätt. Yrkandet gäller en förstärkning av tullorganisationen i Öresundsregionen men främst i Helsingborg.

Både motionärer och myndigheter torde väl vara på det klara med att en sådan kontroll är otänkbar. Tullmyndigheterna påpekar att det inte är hos de gående passagerarna på båtarna som de stora smugglingsriskerna finns utan hos de fordon som transporteras över. För den kontrollen måste polis och tullmyn digheter tillsammans ha ökade resurser. Det har de också fått. Utskottet har inte ansett sig behöva rekommendera en ny översyn av organisationen, då tullstyrelsen förklarat att man i och för sig har ett fullständigt grepp över situationen, vilka behov som föreligger osv. Vi förutsätter emellertid att man följer utvecklingen med den allra största uppmärksamhet och att myndigheterna begär de förstärkningar såväl på polissidan som på tullsidan som verkligen är nödvändiga. Herr Rosqvist tog upp den motion som berör frågan om organisationen av tullkamrar och deras ersättande med tullstationer. Det är en utveckling som har pågått under åtskilliga år. En hel rad tullkamrar har förändrats till tullstationer med den enklare bemanning som behövs för den i och för sig något begränsade verksamheten. Med de förenklade metoder som används för en betydande del av importen, dvs. hemtagningen, har tullbehandlingen fått en helt annan karaktär.

Vi har inte ansett oss kunna ställa oss bakom motionärernas yrkande. Men vi har understrukit att om förhållandena i Oskarshamn ändras väsentligt, så att man där behöver större resurser än vad en tullstation kan ge, då har tullverket uppenbarligen att se till att man får den erforderliga bemanningen. Detsamma gäller i Oskarshamn och på andra ställen om förhållandena ändras väsentligt, dvs. en ur motionärernas synpunkt positiv ändring i fråga om godshanteringen. På många håll har emellertid förhållandena ändrats i en annan riktning. Behovet av tullservice har i själva verket väsentligt minskat. Då är det knappast rimligt med en personalorganisation som är större än den som erfordras för att fullgöra uppgifterna under det år som det här närmast gäller att ta ställning till. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Den rätt betydande personalökning som herr Andersson i Knäred talade om har i stor utsträckning gått åt för arbetstidsförkortningen och de ändrade förhållanden som blivit följden av den nya tullorganisationen med bevakning av kilometerskatten och en massa andra arbetsuppgifter. Man har förelagts nya arbetsuppgifter, som kräver att man fyller i blanketter, och dessa uppgifter kan man inte gå ifrån. I tullfiltren däremot, där de gående resenärerna passerar, behöver man inte av det skälet ha någon bevakning. När det fattas personal för tullklarering och när det gäller att bevaka kilometerskatt och fordon, tas därför den man som skulle ha stått i passagen för gående passagerare. Herr Andersson säger att det inte är de gående passagerarna som smugglar. Jo, jag tror att man i stor utsträckning har ändrat metoderna, åtminstone vid Helsingborgsöverfarten. Där har man så nära kommunikationer med folk på andra sidan. Man kan ganska lätt tala om hur förhållandena är i Helsingborg. Godset transporteras ofta till Helsingör per bil och tas sedan i en vanlig plastkasse vid passagen genom tullen. Om tullfiltren då är obevakade under 3 000 timmar, förstår var och en att någonting är galet. Jag frågade om inte herr Andersson tyckte att det vore bra om man på kort sikt kunde minska tillförseln av narkotika. Jag fick inget svar. Jag förstår att utskottet har tagit stor hänsyn till det utlåtande som tullstyrelsen lämnat. Men: vi alla som har verkligt intresse av att lösa dessa problem skulle sätta stort värde på om tullstyrelsen ville bekanta sig med Tulltjänstemannaförbundets bekymmer i Helsingborg. Dessa människor gör allt som står i deras makt för att lösa problemen, fastän situationen är ohållbar.
Herr talman! Jag tar för givet att den lokala personalen i det centrala verket rimligtvis har de erforderliga kontakterna och att man på centralt håll vet hur det fungerar på det lokala planet.

Arbetar vi på det sättet är det ganska förskräckande. Jag kan emellertid inte tänka mig annat än att det fungerar annorlunda. Tullstyrelsen skriver att en sådan här satsning skulle kunna ge resultat enbart på mycket kort sikt. I och för sig är även en sådan insats av värde, men insatserna här måste väl ändå betraktas i ett något längre perspektiv. Det får inte vara fråga om punktvisa tillfälliga insatser. Jag förutsätter att de ansvariga myndigheterna kommer att begära de förstärkningar som behövs såväl på polissidan som på tullsidan, så att man i samverkan kan göra de insatser som är erforderliga för att så långt möjligt bekämpa den besvärliga narkotikasituationen. På det området är vi väl helt överens. Narkotika strömmar in i landet i en utsträckning som är helt oacceptabel, och vi måste med alla de medel som står oss till buds försöka rätta till förhållandena.
Herr talman! Som jag sade i mitt första inlägg har tullstyrelsen verifierat de uppgifter vi lämnat i motionen. Man vet alltså om att förhållandena är sådana som vi har beskrivit dem. Då undrar jag varför utskottet helt har accepterat resonemanget att om narkotikatillförseln stoppas på ett ställe så kommer narkotikan in på ett annat. Ja, naturligtvis gör den det. Vi blir inte av med narkotikan därför att man stryper tillförseln vid Helsingborg. Men vi måste väl ha en flexibel organisation, för annars står vi oss ganska slätt. Vi kommer alltid att vara tvungna att finna nya lösningar på nya problem. Vi kan inte ha en statisk organisation, för en sådan växer vi ifrån ganska snabbt.
Herr talman! Motionärerna har begärt en översyn av förhållandena, och det är detta vi har yttrat oss om. Utskottet konstaterar att tullstyrelsen anser sig ha god överblick över smugglings och bevakningssituationen i Öresundsregionen och att den inte finner någon särskild översyn erforderlig. Sedan är det en annan sak, om verket behöver ytterligare resurser, men det är ju inte detta vi här har att ta ställning till. Motionärerna har inte begärt någon personalförstärkning, utan ni har begärt en särskild översyn, utgående ifrån att man inte har tillräcklig kännedom om förhållandena. Det är detta motionskrav som utskottet har tagit ställning till.
Herr talman! Det var ett mycket egendomligt inlägg herr Andersson i Knäred gjorde nu. Visst har vi begärt en översyn av förhållandena, men den skall väl resultera i någonting, herr Andersson! Vi är inte nöjda med förhållandena i Helsingborg, och därför vill vi ha en översyn för att se om det behövs fler tjänstemän. Och naturligtvis behövs det, när 3000 timmar är obevakade.

Detta gäller såväl för samhället som för den enskilde.

Men vi vill inte att människor skall tvingas till detta. Äldre människor kan inte acceptera den ökade byråkrati som en redovisning enligt bokföringsmässiga grunder innebär. De vill ha det som tidigare. Då en ändring inte heller är till fördel för vare sig den enskilde eller samhället tjänar det inte mycket till att tvinga in äldre människor i det här nya systemet. Om så sker måste de anlita speciell sakkunskap. Sådan finns helt enkelt inte i nödvändig utsträckning för att dessa människor skall få möjlighet att lämna in sina deklarationer i rätt tid. Med hänsyn till dessa förhållanden har riksdagen också tidigare förlängt tiden för den här övergången. Men detta räcker inte. En ytterligare förlängning av övergångstiden måste enligt min mening absolut ske. Dessutom är det alldeles nödvändigt att de allra minsta inkomsttagarna bland jordbrukarna helt befrias från denna skyldighet. Utskottet säger nu att man inte vill ha två system. Min erfarenhet från taxeringsarbetet ger vid handen att det inte varit särskilt besvärande med två system, vilket vi har haft och fortfarande har. Utskottet framhåller vidare: ”I direktiven för den utredning, som nyligen fått i uppdrag att utreda frågan om nya regler för bokföringen inom jordbruket, har särskilt framhållits, att därvid bör övervägas om det behövs en regel som fritar de mindre jordbrukarna från skyldigheten att tillämpa årsbokslutsbestämmelserna. Utredningsarbetet skall vara slutfört inkomst av Jag skall, herr talman, inte yrka bifall till denna motion. Jag tolkar den sista skrivningen positivt. Här måste en ändring av lagstiftningen ändå komma så småningom, så att de mindre jordbrukarna befrias från denna skyldighet. Jag utgår också ifrån att den utredning som utskottet nu hänvisar till skall komma med positiva förslag, så att de mindre fastigheterna inte behöver dras med onödig byråkrati och pappersexercis. Därför har jag på denna punkt inget yrkande. Utskottet behandlar i det här betänkandet även andra angelägna motioner. Speciellt angelägen är värderingen av djurlager. Efter vederbörligt utredande hoppas jag att förslag kan framläggas, som innebär att inflationen inte skall drabba djurägare skattemässigt så hårt som nu sker. Herr talman! Jag ställer alltså inte något yrkande.

I detta paket finns också den motion som vi nu hört herr Jonasson redogöra för. Jag ber att få instämma i de synpunkter han framfört när det gäller bokföringsmässig redovisning av inkomst av jordbruksfastighet till de gränser han här har förordat. Men i det här betänkandet finns även motionen 321, som väckts av mig och några övriga moderater, där vi begärt undanröjande av beskattning av levande inventarier, så länge den skattskyldige inte genom avyttring tillgodogör sig någon värdetillväxt som ger någon inkomst. Vi motionärer anser denna inflationsbeskattning på stamdjur, vilken genomfördes i samband med övergången till bokföringsmässig redovisning, mycket orättvis och betungande för bl.a. mjölkproducenterna. Den förorsakar stora påfrestningar på den enskilde lantbrukarens likviditet. Enligt de nu gällande reglerna för denna beskattning skall i jordbruksdriften ingående djur anses som en lagertillgång och årligen beskattas, även under pågående produktion, för den värdetillväxt som skett under året på grund av inflationen, oavsett om djuren sålts eller inte. Det finns visserligen en nedskrivningsregel som för tillfället i någon mån kan begränsa effekterna av skatten, men den undanröjer ändock inte problemen. Att denna fråga av den enskilde lantbrukaren med specialiserad animalieproduktion upplevs som ett mycket stort och allvarligt problem bevisar inte minst de många motioner och debatter denna beskattning förorsakat på jordbrukarnas möten och sammankomster. Från såväl rättvise som produktionssynpunkt måste en ändring av skattereglerna på detta område komma till stånd, så att inkomst av levande inventarier beskattas först vid en försäljning. I ett läge där samhället gör stora ansträngningar för att främja en rationell mjölkproduktion och för att upprätthålla en viss mjölkinvägning bör skattereglerna utformas så, att dessa ansträngningar inte onödigtvis hindras. För min egen del tror jag bestämt att vi måste vara aktsamma om denna arbetskrävande produktionsform när antalet mjölkproducenter minskat i oroväckande takt. Jag har i dag varit i förbindelse med mitt eget mejeri i Skövde, som bl.a. meddelade att antalet mjölkleverantörer inom mejeriområdet har minskat från ca 2 200 år 1945 till 387 i dag. Herr talman! Skatteutskottet, som behandlat motionen, har inte helt velat tillmötesgå motionärernas önskemål utan hänvisat till den nu arbetande företagsskatteberedningen, vilken har att utreda liknande skatteproblem. Utskottet har dock skrivit att det förutsätter att företagsskatteberedningen kommer att pröva den av oss motionärer aktualiserade frågan, och det tycker jag är mycket bra. Med detta får vi väl nöja oss den här gången, då vi vet att företagsskatteberedningen kommer att framlägga ett förslag redan under innevarande år; så vi får väl avvakta detta. Herr talman! Jag har med mitt inlägg endast velat ge utredningen några ord på vägen och hoppas till sist att man kommer att finna en lösning, som undanröjer de på det här området rådande skatteproblemen. Jag har, herr talman, inget särskilt yrkande.
Herr talman! Det vore naturligtvis frestande att i de här frågorna ta upp en debatt i sak, men jag skall inte göra detta, eftersom ingen av de föregående talarna yrkat bifall till sina motioner utan tills vidare nöjt sig med utskottets skrivning. Man har kanske på olika sätt gjort sig skyldig till vissa tolkningar av utskottets skrivning. I utskottets skrivning finns det emellertid ingen tolkning i sakfrågorna, utan där står bara att vi skall invänta de utredningar som i år kommer att pröva dessa frågor och eventuellt framlägga förslag. Om det då föreslås ändringar eller ej vet vi ingenting om. Vi vill alltså inte alls ta ställning i sakfrågorna förrän utredningarnas förslag föreligger. Herr talman!
Herr talman! Herr Wärnberg ifrågasätter den tolkning som vi har gjort i de här frågorna. Om detta skulle vara utskottsmajoritetens uppfattning vore det väldigt synd, därför att jag hade ändå tänkt mig att utskottsmajoriteten skulle kunna ha samma inställning som tidigare i varje fall till ett ytterligare uppskov med övergången till bokföringsmässig redovisning. Jag ser det som i hög grad nödvändigt att vi får ett system som gör det möjligt för de här minsta jordbrukarna att deklarera efter den vanliga kontantprincipen. Vi skall väl ändå inte, herr talman, ha en lagstiftning som åstadkommer inkomst av mer byråkrati och administrativt krångel än vad som är praktiskt nödvändigt. Därför tror jag att utredare bör få fundera över dessa frågor.
Herr talman! På den sista punkten håller jag med herr Jonasson. Vi skall inte ha mer krångel än vad som är nödvändigt. Det är bara det att utskottet kanske inte har samma uppfattning som herr Jonasson om vad som är det mesta krånglet. Sedan vill jag bara fortsätta diskussionen något om hur man skall tolka och läsa innantill i utskottsbetänkandet. Det står så här: ”Utskottet vidhåller sin uppfattning att det av principiella och praktiska skäl är olämpligt att annat än under en övergångsperiod ha två skilda system för redovisning av inkomst av jordbruksfastighet.” Det är ingen tolkning i den riktning som herr Jonasson vill ha.
Herr talman! Efter det sista inlägget av herr Wärnberg vill jag bara ha sagt det att detta skulle vara mera byråkratiskt och besvärande väl ändå är felaktigt. Jag tycker det skulle för både skattemyndigheter och enskilda vara en fördel om man kunde undanta de här mindre jordbrukarna.

Herr talman! Vid varje förändring i konjunkturerna uppåt eller nedåt måste samhället ingripa på ett så tidigt stadium som möjligt. Vi kan konstatera att vi under de senaste två åren har haft en mycket stark lågkonjunktur, bl.a. med mycket stora problem för sysselsättningen. Man kan därför ställa sig frågan: Har vi i vårt land klarat oss i denna kris? Svaret är obetingat ja. Om vi jämför oss med övriga industrinationer, kan vi obetingat konstatera att vi har upprätthållit en mycket hög sysselsättningsnivå. Förklaringen till detta är att vi använt samhällets resurser på de områden där insatserna bäst har behövts. Dessa insatser har i första hand varit selektiva och endast i undantagsfall av generell karaktär. Till den senare typen av åtgärder kan hänföras lagen om investeringsavdrag och statliga investeringsbidrag. Dessa avdrag och bidrag har varit tidsbestämda. Beroende på fördröjningen av konjunkturuppgången har lagens giltighetstid förlängts. Vissa erfarenheter tyder på att dessa tidsreglerade avdrag och bidrag har haft avsedda effekter för att uppmuntra ifrågavarande slag av investeringar och därmed förbättra sysselsättningen. Den stimulerande inverkan på investeringsaktiviteten genom dessa åtgärder är mest påfallande mot slutet av investeringsperioden. I propositionen 1976/77:73 har regeringen — och nu med instämmande av utskottets majoritet — föreslagit att tiden för avdraget och bidraget utsträcks till att gälla hela året 1977. Med beaktande av tidigare erfarenheter kan detta komma att leda till att investeringarna uppskjuts till slutet av år 1977. Enligt den av regeringen i finansplanen redovisade konjunkturbedömningen borde vårt samhälle vid denna tidpunkt befinna sig i en konjunkturuppgång. För att då erhålla bästa utbyte av en förlängning av avdraget och bidraget bör tiden för dess giltighet upphöra den 1 juli 1977. Genom denna förkortning av tidsperioden uppnås en riktigare fördelning av stimulansen. Kostnaden för denna subventionering kan för helt år beräknas till ca 2 miljarder. Reservanternas förslag betyder alltså att man kan spara ca 1 miljard. Med en avkortning av bidragsperioden med sex månader kommer ej heller någon subventionering av företagens normala investeringar, som alltid ägt rum när konjunkturen vänder uppåt, att ske. Då kan det inte uteslutas att det även efter den 1 juli 1977 kommer att föreligga strukturella problem som måste angripas och avhjälpas. De avdrags och bidragsregler som vi nu behandlar kommer då inte att vara till den hjälp som industrin och samhället behöver för att kunna lösa de problemen. Det stöd som då kan komma att erfordras kräver mycket större ekonomiska och andra insatser från samhällets sida. Dessa bör då få den utformningen att både anställda och samhället får delta i planering och verkställighet av åtgärderna. Med detta yrkar jag bifall till reservationen, herr talman!

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna yrkar avslag på propositionen om särskilt investeringsavdrag och investeringsbidrag till företagen. Det gör vi av både principiella och praktiska skäl. I ständigt ökad grad har staten utvecklats till en subventionskälla åt de privata företagen. Dessa subventioner, som betalas av de arbetande via skatterna, har blivit en växande belastning i statens ekonomi. Sam = Nr 92 tidigt med detta har staten fått allt svårare att ta itu med många sociala Onsdagen den och miljömässiga brister. 23 mars 1977 Skatteutskottets betänkande är ett säreget aktstycke. Alla är rörande överens om att bolagen skall ha pengar. Det enda socialdemokraterna — Förlängd tid för vill i sin reservation är att subventionerna skall utgå under första halvåret — särskilt investe 1977 för att bättre stimulera konjunkturen. Ideologiskt är de helt överens = ringsavdrag och med de borgerliga. Det finns inte ett enda ord av tvivel på staten som = statligt investeringsen subventionskälla åt kapitalet och inte heller ett enda ord om vad bidrag dessa växande subventioner betyder ur social fördelningssynpunkt. Kapitalismen uppvisar i sitt utvecklingsskede efter 1965 allt tydligare stagnations och kristendenser. I de kapitalistiska industriländerna har därvid utvecklats omfattande stöd och subventionssystem, skattelättnader, direkta subventioner, styrd lönepolitik, rustningar, uppbyggnad av militärindustriella komplex osv. Hela denna tankegång bakom den sortens politik går tillbaka på en gammal klassisk princip i borgerlig nationalekonomi, nämligen att stimulera genom att direkt påverka företagens överskott och vinster. Ge bolagen förmåner och lättnader, så går det oss alla väl! Ju rikare kapitalägarna blir, desto bättre får vi det! — det har varit kärnan i all borgerlig ekonomisk politik, vare sig den företrätts av Joseph Schumpeter, Milton Friedmann, Adolf Hitler eller Jimmy Carter. Nu är det märkliga att detta står i skarp motsättning till det tänkande som exempelvis vägledde Ernst Wigforss i 1930-talets krispolitik. Wigforss tanke var att stimulera från efterfrågesidan och med hjälp av en fördelningspolitisk styrd insats. Socialdemokratin har satt Ernst Wigforss bild på sitt förstamajmärke i år. De firar honom i handling genom att i skatteutskottet träda in just för de 1800-talsmässiga ekonomiska tankar som Wigforss bekämpade. Politiken har anpassats till kapitalet. Tänkandet har anpassats till vad som är nyttigt för kapitalet. Ideologin har blivit blott ett museum. Främst på tre områden innebär denna subventionspolitik en allvarlig felsyn. Det första området är det effektmässiga. I både betänkandet och reservationen påstås att dessa förmåner stimulerar investeringarna. Hur vet man det? Företagens investeringar beror i första hand på framtidsförväntningarna, dvs. på möjligheterna att ur en vidgad marknad ackumulera vinster. Om förväntningarna är svaga är det inte alls säkert att subventioner leder till större investeringar. Är de starka, kan investeringarna komma i alla fall och speciella subventioner behövs inte. Hur kan utskott och reservanter veta att det är subventionerna som spelat den avgörande rollen? Om nu maskininvesteringarna de senaste tio åren har varit betydande, kan det ha berott på helt andra ting. Det kan ha berott på andra förmåner som kapitalet har fått, på framtidsförväntningarna, på att lönerna i Sverige relativt sett har sackat efter ända sedan 1960 i förhållande till andra kapitalistiska industriländers exkl. USA:s. ic Hur kan utskottet veta att det inte berott på detta? Det kan det inte veta. Men det passar kapitalets intressen att slunga ut sådana lösa påståenden. Samtidigt med subventionssystemets framväxt kan man konstatera en ökande utförsel av kapital ur landet. Hur kommer det sig? Det kan ju lika gärna vara så, att företagen även utan subventioner hade gjort sina maskininvesteringar, men att subventionerna har givit dem ett extra utrymme som har stimulerat deras kapitalexport. Inte heller kan vi veta om subventionerna leder till rätt sorts investeringar. Om subventionerna i huvudsak kanaliseras till de s.k. extraktiva industrierna och processindustrierna, dvs. råvarorna och halvfabrikaten, då ger de i varje fall knappast någon sysselsättningseffekt, eftersom sysselsättningen inte ökar i den sektorn. Vad som produceras och vad slags maskiner det handlar om kan man över huvud taget inte påverka med denna typ av subventioner. Man kan i själva verket råka ut för att förstärka en ekonomisk struktur som man i stället hade bort ändra och förnya. Utskottets andra felsyn är principiell. Det är nämligen enbart i den borgerliga vulgärekonomin man finner tesen att en direkt stimulans av investeringar är den rätta och sanna vägen. Det är ju bara därför att det passar profitintressena som den borgerliga ekonomin rör sig med den tesen. Det är inte alls säkert att det för folkflertalet och samhället som helhet är fördelaktigt därför att det är fördelaktigt för företagen. I själva verket har subventioner åt företagen en rad nackdelar. De gör att företagsinvesteringarna blir ett drivande moment i inflationen. Det medför en fördelningspolitisk förskjutning till de breda lagrens nackdel, eftersom de får bära effekten av en inflation som företagen utnyttjar. Företagen tjänar dubbelt på de lönearbetandes bekostnad: dels får lönearbetarna betala subventionerna direkt, dels tjänar företagen på den realvärdestegring som följer i inflationens spår. Subventionerna medför heller ingen ökad sysselsättning, om inte samtidigt avsättningsmöjligheterna ökas. Och det gör de inte genom subventionspolitiken som sådan. Tvärtom medför kostnaderna för subventionerna att andra statliga aktiviteter hålls tillbaka och att den nationella köpkraften undanhålls motsvarande stimulans. Det är endast under förutsättningen av en relativt jämnt växande exportmarknad som man kan påstå att någon positiv effekt av sådana subventioner är tänkbar. Och vi vet ju hur det f. n. är med den förutsättningen. Inte heller medför subventionerna någon stimulans av effektiviteten. Att öka företagens profitmarginal kan tvärtom minska trycket att noga överväga investeringarnas kvalitativa innehåll. Kan man då gå en annan väg än subventionernas? Ja, givetvis — förutsatt att man inte tror att borgerlig 1800-talsekonomi är en gåva av Gud fader som man inte får visa ifrån sig. Det finns två alternativa huvudvägar, som f. ö. i lämpliga proportioner kan kombineras. Den ena är att ta direkta statliga initiativ i form av industriell aktivitet eller i form av investeringar av utvecklingsbefräm Nr 92 jande karaktär på andra områden. I motsats till vad som gäller i fråga Onsdagen den om subventionerna kan man då påverka investeringarnas kvalitativa 23 mars 1977 form. Man kan främja nya, framtidsbetonade branscher. Man kan höja = förädlingsgraden i ekonomin. Man kan välja att investera i verksamheter — Förlängd tid för där varje kapitalinsats ger högsta möjliga sysselsättningseffekt. särskilt investe Men - ropar då de ängsliga små borgerliga ekonomerna — då tar man = ringsavdrag och ju ifrån företagen en del av deras investeringsutrymme. Nej, inte alls, — statligt investeringsför de statliga initiativen vidgar ju den nationella marknaden. Det medför = bidrag indirekt fördelar även för privatföretagen. Skillnaden är bara att man genom det direkta statliga engagemanget kan styra investeringsutvecklingen mera, och göra det efter samhälleliga intressen, inte efter kapitalets. Det medför att långsiktigt fördelaktiga och socialt betydelsefulla investeringar kan sättas främst. Det medför att man kan foga in en statlig industripolitik i ett sysselsättningspolitiskt perspektiv. Det medför säkrare kännedom om investeringarnas utformning och effekter. En annan väg, som alltså kan kombineras med den första, är att på skilda sätt stärka de breda lagrens köpkraft. Det kan ske över budgeten, men det kan också ske genom att släppa fram en offensiv lönepolitik. Det är ju nämligen en borgerlig fördom att bättre förhållanden för folkflertalet leder till inflation och ökade kostnader för företagen. Tvärtom medför det en vidgad nationell marknad, ur vilken vinster kan ackumuleras. Dessa vinster är då tillgängliga för maskininvesteringar i privatföretagen lika väl som om företagen fått direkta subventioner. Man kan t.o.m. med skäl påstå att det är bättre för investeringarna att de åstadkoms på denna väg. Höga och ökande löner sätter ju nämligen företagen under ett tryck när det gäller att investera i arbetsbesparing och effektivitet. I motsats till subventionerna befrämjar detta en riktig kvalitativ sammansättning av investeringarna. Den vidgade efterfrågan ger sedan de avsättningsmöjligheter som bidrar till att betala investeringarna. Investeringarna blir dessutom på denna väg mer motverkande när det gäller inflation än om de åstadkoms med hjälp av direkta subventioner som ges utan tryck och utan villkor. Det tredje området, där subventionspolitiken innebär en social felsyn, är det rent fördelningspolitiska. Växande statliga subventioner åt företagen bidrar till en ojämnare fördelning i samhället och ökar klasskillnaderna. Det sker på olika sätt. Bolagssubventioner som ges via budgeten måste ju betalas av skattebetalarna, dvs. av den stora massan arbetare och lägre tjänstemän. Eftersom de indirekta skatterna ökat i betydelse med åren, är det alltså låginkomsttagarna som får bära den tyngsta bördan av gåvorna till kapitalägarna. Subventioner och lättnader för bolagen minskar statens utrymme för socialt angelägna utgifter. Det drabbar också de breda folklagren och särskilt låginkomsttagarna. Slutligen blir, som jag tidigare påpekat, den inflatoriska effekten av subventionen i dubbel bemärkelse en börda för 179 Förlängd tid för dem som inte äger kapital. Dels är det kapitalägaren som får subventionen och kompenserar sig för inflationen redan i utgångsläget, dels håller sig kapitalägaren skadeslös genom att inflationen ökar hans realvärden och kanske rent av leder till spekulationseffekter som ytterligare gynnar honom. Det är mig oförståeligt, herr talman, att socialdemokraterna har kunnat gå med på uppbyggnaden av ett sådant svällande subventionssystem. Det strider mot varje jämlikhetspolitisk målsättning, och det är en primitiv väg med osäkra och okontrollerbara effekter. Det överlämnar utvecklingen av ekonomin helt och hållet åt det privata kapitalet. Den borgerliga regeringen är naturligtvis fast förankrad i 1800-talets nationalekonomiska tänkande. Det förvånar väl ingen av oss. Men av socialdemokraterna i riksdagen hade man kanske kunnat vänta något mer än så. Åtminstone kunde de intagit en ståndpunkt som varit i nivå med 1930-talets, dvs. med Ernst Wigforss tankegångar. Jag säger inte detta för att få tillfälle att vara spydig mot socialdemokraterna. Jag säger det därför att det borde vara uppenbart att den borgerliga regeringen, som arbetarrörelsen måste bekämpa och kasta ur sadeln, inte kan bekämpas med en lätt annorlunda variant av samma borgerliga politik. Den kan bekämpas bara med en progressiv och radikal politik. Det är arbetarrörelsens uppgift att bryta mot det borgerliga tänkandet och de borgerliga värderingarna — i ekonomin likaväl som på alla andra samhällsområden. Det är en ny och alternativ politik, byggd på ett ideologiskt alternativ till borgarsamhället, som kan tända och engagera människorna, som kan mobilisera dem för en stor och långsiktig samhällsomvälvning. Sådan var Ernst Wigforss tanke. Den borde tjäna oss som vägledning. I vpk ser vi det som vår uppgift att efter måttet av våra krafter föra fram en radikal samhällskritik och ett socialistiskt alternativ som arbetarrörelsens nödvändiga drivkraft i kampen mot den allt reaktionärare politik som nu förs i samhället. Det är mot den bakgrunden som vi yrkar avslag på propositionen och bifall till motionen 1422.

Herr talman! Jag skulle bara vilja replikera herr Svensson i Malmö — jag skall inte heller vara spydig - genom att göra det konstaterandet att vi inom socialdemokratin har en idépolitik beträffande samhällsekonomin som har hållit ihop partiet och som vi har fått väljarnas sympatier för.
Herr talman! Ja, men det är ju inte det saken gäller, utan vad det gäller är vilken politik ni träder in för och vilken politik ni så att säga har bundit er för under en lång följd av år. Det har ju varit en uppbyggnad av ett subventions och överföringssystem som framför allt har gynnat de stora företagen, och befäst drag i den kapitalistiska strukturen som man i stället hade bort bekämpa. Det är tacksamt för dagen för herr Kristenson att vara en smula spydig mot vpk för att vi inte har lyckats hålla vissa avvikare, som vi f. ö. lika gärna är av med, inom våra skrankor, men det är inte den saken som står till diskussion här utan det är den ekonomiska politik och den fördelningspolitik som blev aktuell och diskuterades på 1930-talet genom Wigforss tankegångar och som har varit bärande i mycket av arbetarrörelsens tänkande. Det är fråga om vad ni som det stora arbetarpartiet egentligen har gjort av dem. Det är den frågan som herr Kristenson skall sysselsätta sig med mera. Våra svårigheter i vpk skall vi nog klara av i god tid till valet 1979. Jag tror inte att herr Kristenson behöver bekymra sig för just den saken.

Avsikten har varit och är att stimulera näringslivet att tidigarelägga investeringar och utnyttja konjunkturläget för att förbättra förutsättningarna för de framtida produktionsresurserna genom nyinvesteringar i maskiner och inventarier. Tidigare har i riksdagen rått nära nog fullständig enighet om att dessa åtgärder skall tillämpas i en lågkonjunktur. Det är därför med en viss förvåning man nu tar del av den socialdemokratiska motionen. I denna motion accepteras visserligen en förlängning till den 1 juli, men man har ansett att behovet av särskild investeringsstimulans via skatte och bidragsförmåner ända fram till årsskiftet 1977-1978 inte i dag är tillfredsställande dokumenterat. Vi hade förra året en konjunkturutveckling framför oss som enligt uttalanden av dåvarande finansministern ansågs vara ganska lik den vi har i dag. Men trots Gunnar Strängs optimism då angående konjunkturuppgången föreslog den dåvarande regeringen en förlängning av investeringsavdrag och bidrag från den 1 maj fram till den 31 december. Desstrtom föreslogs dispensmöjligheter för leveranser under tiden 1 januari-31 mars 1977, och i kommentarerna från regeringen uttrycktes tydligt att man skulle vara generös vid tillämpningen av dispensreglerna för leverans senare än 31 december. Alla hoppas vi på bättre konjunkturer och på att de kommer så snart som möjligt — men även om de skulle göra det kommer det ändå att dröja en tid innan efterfrågeökningen verkligen framträtt, framför allt på grund av den lageruppbyggnad som skett under den tid när vi haft Förlängd tid för en lågkonjunktur. Jag tror att man i den socialdemokratiska motionen något har feltolkat investerings och bidragssystemets stimulansverkan tidsmässigt sett. När riksdagen i höstas beslöt om en förlängning av tidsperioden från den 1 januari fram till den 31 mars i år bedömdes det närmast som en utsträckning av tiden för leverans av gjorda beställningar. Det antyddes att anledningen närmast var att slippa ta ställning till en mängd dispensansökningar — eftersom man redan vid beslutet hade uttalat att man skulle vara generös och alltså kunde förvänta ett stort antal ansökningar om dispens för senare leverans. Min erfarenhet av näringslivets bedömning av vad som skedde i höstas är att man ansåg tidsperioden 1 januari-31 mars alltför kort för att både göra beställningar och få leveranserna utförda. I många fall är det välbetänkt att räkna med att beställningar måste göras tre, fyra eller kanske fem månader innan leverans kan ske. Om vi vill ha någon effekt av den förlängning som föreslås måste därför förlängningsperioden vara längre än ett kvartal. Enligt min uppfattning kommer flertalet beställningar att göras före semesteruppehållet i sommar, vilket jag anser nödvändigt för att man skall vara säker på att leveranserna är fullgjorda före årsskiftet 1977-1978. På den punkten är det klart utsagt i propositionen att leveranserna skall vara fullgjorda föré utgången av år 1977. Om man tar fasta på detta är inte motsättningarna så förfärligt stora mellan regeringens proposition och den socialdemokratiska motionen. Det finns heller ingen anledning, tycker jag, att förstora dessa eventuella motsättningar. Man är angelägen om att få effekt så snabbt som möjligt, och så som jag bedömer det hela kommer effekten när det gäller beställningarna att märkas under första halvåret och givetvis kommer leveranserna i stor utsträckning att ske under andra halvåret i år. Men eftersom man är ense om att man här vill stimulera efterfrågan och att vi skall utnyttja denna tid för att förbättra våra framtida produktionsmöjligheter, anser jag det riktigt att här följa regeringens förslag och hålla öppet hela året för utnyttjande av dessa stimulansåtgärder. Vad sedan gäller motionen från vpk så har vpk även tidigare i denna fråga intagit en annan ståndpunkt än de andra partierna i riksdagen.

Jag skall inte vidare gå in på det resonemang som Jörn Svensson förde. Vi har helt olika uppfattningar om hur ett näringsliv skall fungera. Diskussionen härom får väl föras i någon näringspolitisk debatt. Herr Komstedts motion bygger på att man skall kunna tillämpa särbestämmelser för i Sverige producerade varor. Med de internationella överenskommelser som Sverige har anslutit sig till är dessa möjligheter ytterst begränsade, för att inte säga obefintliga. Utskottet har också uttalat detta. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till skatteut — Nr 92

Herr talman! Låt mig bara först säga att jag tycker att det skulle kännas = Förlängd tid för litet bittert för socialdemokraterna att sitta och höra hur de borgerliga särskilt investekomplimenterar dem för att motsättningen dem emellan är så liten. Nog — ringsavdrag och hade det varit bättre om arbetarrörelsen mer beslutsamt och på en bättre = statligt investeringsideologisk grundval enigt kunnat bekämpa den konservativa politik som bidrag nu förs. Herr Josefson säger att vi inte skall ta upp någon diskussion om vilken näringspolitik vi skall föra. Det tycker jag visst att vi skall göra. Vi behöver ju inte diskutera om vi skall ha socialism eller kapitalism — det är kanske att gå litet långt; det var inte heller min avsikt. Men vi kan diskutera vilken ekonomisk politik man skall föra i ett kapitalistiskt samhälle — om det skall vara en progressiv politik eller en politik som är reaktionär och bara gynnar kapitalet. Det må väl ändå höra hemma under denna ärendetitel att diskutera det, och jag skall försöka göra det med herr Josefson. När man beviljar sådana här förmåner, bygger upp ett stort system med direkta subventioner och stöd åt företagen, företrädesvis då de stora bolagen, får man också en viss fördelningspolitisk effekt. Man tar alltså statliga pengar eller avstår från skatteinkomster i form av lättnader. De pengar som man på detta sätt ger bolagen tar man från någonting annat, från dem som skall betala dem eller dem som skall avstå från sociala förmåner. Hur får herr Josefson det att stämma med en någorlunda rimlig socialt ansvarig syn på fördelningspolitiken? Har det aldrig föresvävat herr Josefson att man kan driva en stimulanspolitik på ett helt annat sätt? Vad skulle det vara för fel på att i stället stimulera den efterblivna och eftersläpande daghemsutbyggnaden, som en del moderata trumpetstötar nu angriper — om centern skall vika sig för dem eller ej vet man aldrig. Är det då viktigare att subventionera företagen direkt än att skapa en marknad för dem genom viktiga sociala investeringar, som samtidigt fyller ett behov för folkflertalet och viktiga kategorier människor, vilkas behov är eftersatta? Är det viktigare än att föra en direkt statlig industripolitik med statliga industriinitiativ, som skulle kunna bli ett skapande inslag för att bekämpa den strukturkris som håller på att utvecklas i många landsändar och i många branscher? Är det verkligen viktigare och bättre med förmåner och direkta subventioner, över vilkas användning man inte alls har någon kontroll? Finns det i herr Josefsons tänkande ingen plats för ett alternativ till en 1800-talsmässig konventionalism som härstammar från den borgerliga ekonomins vulgärupplaga? Förlängd tid för
Herr talman! Som jag sade i mitt förra inlägg har vi olika uppfattningar om hur vårt samhälle skall se ut och vilken inverkan de åtgärder kommer att ha som föreslås. Jag tror ingen kan förneka att investeringsbidragen innebär en stimulans och förbättrar förutsättningarna för sysselsättningen. Och en av våra målsättningar är att i en lågkonjunktur skapa förutsättningar för bibehållen sysselsättning och förbättra förutsättningarna för framtida produktionsmöjligheter. Herr Svensson i Malmö kan väl inte förneka att det har betydelse för hela det svenska samhället om vi kan åstadkomma en förbättrad produktion och om vi, när ett bättre konjunkturläge inträder, kan producera varor till konkurrensmässiga priser och avsätta varorna i utlandet. Det är väl ändå på det sättet vi skapar förutsättningar för bättre förhållanden för hela svenska folket. Jag anser att man inte skall bortse från detta. De principiella åsiktsskillnaderna mellan oss tänker jag inte spinna vidare på — de är helt klara. Riksdagens övriga fyra partier står i princip bakom det förslag som har lagts fram i propositionen, och utskottet har tillstyrkt det.

Herr talman! Då fick vi syn för sägen, att det som är bra för bolagen är bra för oss alla och det skall vi fortsätta att acceptera. Det är precis den reaktionära utgångspunkt som den borgerliga regeringen har för all sin politik. Det förvånar mig att det inte väcker skarpa kritiska anmärkningar från den socialdemokratiska sidan. Herr Josefson säger att detta att sätta in stödåtgärder är bästa sättet att stärka företagen och åstadkomma ökad sysselsättning. Hur vet han det? Det beror ju alldeles på vad de används till, var de sätts in, vilken utformning de får. Det kan herr Josefson inte säga ett dugg om, för när han släpper pengarna ifrån sig har han och riksdagen och staten över huvud taget ingen kontroll. De pengarna kan ju flöda ut ur landet — indirekt naturligtvis, genom att pengar som annars skulle ha använts för maskininvesteringar nu frigörs genom subventioner och kan användas för kapitalexport. Då måste deras verkan på sysselsättningen bli negativ. Hur kan herr Josefson påstå att verkan på sysselsättningen skulle bli positiv? Det kan han aldrig garantera, för han avhänder sig varje kontroll över processens vidare steg när han väl har beviljat bolagen dessa förmåner. Jag har inte diskuterat socialism kontra kapitalism — den diskussionen för jag inte här — utan jag har diskuterat vilken politik som under kapitalistiska förhållanden är den mest folkliga, den mest progressiva, den mest demokratiska på detta område.

Genom dessa vidgade avsättningsmöjligheter kan de ackumulera vinster som de sedan kan använda för de maskininvesteringar som är = Förlängd tid för till fördel för dem. särskilt investe Man når på den andra vägen ett bättre fördelningspolitiskt resultat — ringsavdrag och — man åstadkommer daghem eller nya typer av industrier, vilket måste statligt investeringsvara ett framsteg jämfört med den traditionella väg som herr Josefson = bidrag är så att säga frälst på. Vilket tycker herr Josefson är ur folkflertalets och de små inkomsttagarnas synpunkt det mest progressiva, det fördelningspolitiskt riktiga? Det var den frågan som Ernst Wigforss en gång ställde, när han presenterade en från den gamla borgerliga konjunkturpolitiken skild ny konjunkturpolitik.
Herr talman! Den principiella frågan är huruvida man skall stimulera eller dirigera näringslivet, och det är på den punkten som vi har helt olika uppfattningar.

Stimulansåtgärderna spänner över ett mycket brett område. Det är således felaktigt att, såsom herr Svensson gjorde i sitt anförande, framhålla investeringsbidragen och investeringsavdragen som den enda åtgärd som vidtas i dagens läge. Det förekommer ett mycket brett fält av åtgärder för att vi på bästa sätt skall klara oss ut ur lågkonjunkturen, och dessa åtgärder har också haft en betydande effekt utan att man har behövt gå in på den hårda statliga reglering som herr Svensson i Malmö gör sig till talesman för.

Herr talman! Det besvärliga ekonomiska läge som vårt land befinner sig i gör att olika stimulansfrämjande åtgärder måste vidtas. I propositionen föreslår regeringen att man för att stimulera sysselsättningen nu skall förlänga de befintliga investeringsbidragen resp. investeringsavdragen. Den socialdemokratiska regeringen införde systemet med investeringsbidrag resp. investeringsavdrag, och man förlängde giltigheten av dessa strax före valrörelsen. Som nämnts tidigare i debatten är detta f.ö. någonting som praktiserats tidigare. I vissa lägen kan det naturligtvis vara en bra åtgärd att på detta sätt stimulera investeringar. Man kan diskutera hur länge sådana stimulansåtgärder bör få finnas kvar. Jag tror att man uppnår den bästa effekten om intervallerna är kortare än vad som nu blir fallet. 85 Förlängd tid för Men varför behöver vi egentligen dessa åtgärder? Jo, helt enkelt därför att företagen i vårt land har kommit upp i ett sådant kostnadsläge att de under normala förhållanden inte kan göra de investeringar som de behöver göra. Näringspolitiken skall enligt mitt synsätt bedrivas på ett sådant sätt att skatter och avgifter på företagen inte är större än att företagen kan göra sina investeringar efter normala företagsekonomiska principer. Jag hoppas att den borgerliga regeringen kommer att nå dithän. Men den vägen blir naturligtvis besvärlig efter de många åren av socialdemokratiska misslyckanden när det gäller näringspolitiken. Naturligtvis är det den svenska tillverkningen som särskilt bör stimuleras med sådana här åtgärder. Det skulle också ge ett värdefullt tillskott till vår föga tillfredsställande bytesbalans. I motionen 1420 har jag föreslagit att produkter, tillverkade inom Sverige, skulle få ett högre bidrag resp. avdrag än importerade varor. Den differentierade skala som jag har föreslagit skulle gynna den industri som finns inom landets gränser. Det är många människor i detta land som delar den här uppfattningen, och jag kan väl knappast vara den ende ledamoten av denna kammare som möter de här problemen ute i landet. Nu har inte utskottet ansetts sig böra ta någon större hänsyn till den här enskilda motionen. Det är tydligen en politisk tradition i Sveriges riksdag — oavsett vilken regering som sitter — att några nya idéer inte bör prövas. Nej, den här idén är förmodligen inte tillräckligt progressiv; den skulle gynna svensk tillverkning. Det är tydligen bättre att man ger stimulans till varor som köps utomlands och att man lånar pengar utomlands till statskassan för att kunna ge bidrag till de importerade produkterna. Det har myntats uttrycket den svenska modellen, och den har i de flesta fall gällt ärbetsmarknadens parters sätt att göra upp. Men det har också funnits andra svenska modeller, då den svenska flaggan kanske stod litet högre. Nu skall det i stället vara flaggor från mer revolutionära stater längre bort. Vad är det majoriteten av politikerna vill? Jo, vi skall hålla full sysselsättning i Sverige. Vi skall inte lägga ned företag. Vi får inte tolerera någon arbetslöshet i Sverige. Vi skall ha världens högsta löner. Vi skall ha världens bästa sociala förmåner. Vi skall utan urskillning ge hjälp åt länder i olika hörn av världen. Är det egentligen någon som tror att vi kan klara allt detta? Möjligen den siste entusiasten. Ledamöterna i Sveriges riksdag håller på det sättet på att skapa en negativ inställning till svenska produkter. Det är den bittra sanningen. Vi borde i stället över alla politiska gränser skapa bättre förutsättningar för tillverkningar inom landet och därmed förbättra förhållandena för berörda människor. Det gynnar det land som vi har förmånen att få bo i. I det praktiska handlandet visar man inte något sådant. I sitt tidigare anförande sade herr Josefson såsom utskottets talesman att det här inte var så lätt att genomföra. Men om bara viljan finns så är man inte låst vid vad man hänvisat till i olika situationer. Nr 92 Ett stöd till inom landet tillverkade produkter i förhållande till de Onsdagen den importerade borde vara en självklarhet. Därmed inte sagt att stödet till 23 mars 1977 de importerade produkterna skall tas bort, men med en differentierad skala skulle man kunna skapa bättre förutsättningar för den inhemska = Förlängd tid för tillverkningen, därför att kostnadsläget är som det är. särskilt investe Det beslut som riksdagen nu kommer att fatta om förlängning av bidrag — ringsavdrag och resp. avdrag gynnar alltså i högre grad importerade produkter än svensk = statligt investeringstillverkade. bidrag Herr talman! Eftersom jag hade hoppats på en annan behandling av motionen i utskottet och eftersom den erforderliga lagtext som skulle åstadkommas i den här uppgörelsen inte finns i motionen, kan jag inte yrka bifall till motionen. Tyvärr går det inte att komma så värst mycket längre än så här, men jag konstaterar med ledsnad att utskottet inte har velat se speciellt seriöst på detta.
Herr talman! Utskottets ställningstagande beror inte på någon nonchalans mot motionären utan på det faktum att vi, om vi skulle föreslå generella åtgärder som gynnade de svenska varorna, skulle bryta mot våra internationella åtaganden på det handelspolitiska området. Däremot har det vidtagits speciella åtgärder mot vissa branscher, s.k. direkta stödåtgärder. Det framgår också klart av utskottets motivering att de internationella åtagandena är de avgörande för utskottets ställningstagande.
Herr talman! Nog finns det väl vägar, herr Josefson, att gå om man bara vill. Vad jag har pekat på är behandlingen av de svenska produkterna. Låt oss ta lantbruket som exempel, ett område som ligger herr Josefson nära i hans civila jobb, och se hur besvärligt det är på maskinsidan. Man vill egentligen inte göra dessa investeringar, därför att man håller på att skaffa sig ett lager av begagnad utrustning, något som kommer att få konsekvenser längre fram. I mycket hög grad är det utlandstillverkade produkter som man för in i landet. Om man köper en jordbruksmaskin för 400 000 kr. i ett annat europeiskt land, skapar det inte ett enda arbetstillfälle i detta land, herr Josefson. Den differentiering som jag efterlyser hade emellertid gjort det hela intressant, eftersom vi prismässigt ligger väldigt högt med våra produkter. Den hade givit den svenska varan en möjlighet att konkurrera. Det kan inte vara rimligt —- åtminstone för en borgerlig regering — att vi utomlands lånar upp pengar för att kunna ge en stimulans till någonting som tillverkas utomlands och tas in i Sverige.

Herr talman! Denna borgerliga regering blir underbarare för varje dag. Den ene är för kärnkraft och den andre är emot. Den ene är för kvinnans frigörelse, och den andre romantiserar modersmyten. Det är faran av att ha tre partier i samma regering. Nu har det blivit ännu värre. Handelsministern som är moderat är frihandlare, och herr Komstedt som också är moderat är raka motsatsen, nämligen protektionist. Vad kan det bli av en sådan soppa annat än handlingsförlamning? Nu vill jag övergå en smula till herr Josefson, för han har väl inte riktigt förstått eller velat förstå vad jag ville diskutera.

Jag kan då se fyra olika metoder att använda de belopp som vi här skall bevilja. För det första kan man subventionera företagen direkt. Då blir företagen glada. Men löntagarna får bära dels bördan av skattebortfallet, dels bördan av den inflatoriska effekt som subventionerna skapar genom de direkta investeringar som de påstås ge upphov till. Alternativt får löntagarna bära bördan av att kapital försvinner ur landet, men det är lika illa. För det andra kan man stimulera de militära rustningarna med hjälp av ökade statliga beställningar till rustningsindustrin. Då blir militären och rustningsindustrin glada. Men vi vet alla att konsumenterna och löntagarna får betala priset. För det tredje kan man bygga ut daghemmen. På det sättet skapar man inte bara en ökad marknad för de företag som levererar materiel och produkter till denna utbyggnad, utan man lyckas ju samtidigt få ett annat fördelningspolitiskt resultat än med de två föregående metoderna: man åstadkommer en socialt viktig investering. Det blir en annan fördelningspolitisk effekt än om man bara ger subventioner direkt till företagen. Genom de ökade avsättningsmöjligheterna kan företagen ackumulera vinster, som de sedan kan använda för sina maskininvesteringar utan att behöva några subventioner. För det fjärde kan man låta staten investera direkt i nya framåtsyftande industriföretag. Också då får man en annan fördelningspolitisk effekt, för då har man möjlighet att styra dessa investeringar till förnyande branscher, vilket kan leda till en ökad förädlingsgrad och kompensera strukturomvandlingens negativa verkningar för de lönearbetande. Man kan styra investeringarna, så att man når bästa möjliga sysselsättningseffekt. Även där uppnår man genom insatsen en annan fördelningspolitisk effekt än man gör om man ger företagen direkta och rena subventioner, vilka bara ökar företagens profit. Man vet inte om subventionerna verkligen stimulerar maskininvesteringarna, eftersom dessa investeringar kanske ' hade kommit ändå. De beror på andra ting. Då vill jag fråga: Är herr Josefson så socialt likgiltig att han, när han skall bevilja anslag, över huvud taget inte frågar efter vilken fördelningspolitisk effekt de får? I så fall är centerpartiet ännu reaktionärare än jag först hade föreställt mig.

Herr talman! Jag anser inte att herr Svensson i Malmö skall raljera över att det kan finnas någon ledamot i ett av de borgerliga partierna som har en avvikande mening i en viss fråga. I sådana här fall tycker jag att jag vill ha den friheten som enskild ledamot. De tre regeringspartierna förfogar över 180 mandat, herr Svensson, och då kan det finnas vissa skillnader. Herr Svensson har ju ett väldigt besvär med att få till stånd en linje på 17 mandat — det är minst två.
Herr talman! Men skillnaden är ju den, herr Komstedt, att vi tänker ordna upp situationen i god tid innan vi inträder i någon regering. Det tycker jag att ni också borde ha ägnat er åt innan ni bildade en trepartiregering som inte håller ihop.

Herr talman! Vi har ställt dessa förslag eftersom de nuvarande anslagen är helt otillräckliga och därför skapar en beroendeställning till det storkapital som anser det lönsamt att satsa på vissa idrotter och enskilda idrottsutövare av toppklass, därför att idrottsreklamen för dessa företag ger en bra återbäring. Vi har ställt dessa förslag föratt man med ordentliga anslag till idrotten från statsmaktens sida också skulle motverka denna kommersialisering av idrotten. Vi har ställt dessa yrkanden därför att det nuvarande systemet understödjer och underblåser en diskriminering av kvinno och handikappidrotterna, genom att dessa inte är så intressanta för storkapitalet att satsa på då det ger för låg avkastning. Vi har ställt kraven därför att ett sätt att ge idrotten bra anslag och fortsatt ökning av desamma är en koppling mellan tipspengar och anslag, och vi har ställt kraven därför att det behövs icke-professionella idrottsledare och instruktörer för att stimulera en breddning av idrottsutövandet till ett meningsfullt motionsutövande för alla. Alla dessa intentioner och förslag har utskottet avstyrkt och binder därför upp sig till den kommersialiserade och elitbetonade idrotten. Det klingar falskt när utskottet påstår att man ställer sig bakom en målsättning om idrott åt alla. Det finns anledning att närmare gå in på de olika förutsättningar som betingar ett idrottsligt utövande i Sverige i dag. Miljontals människor i Sverige bedriver något slag av idrottslig verksamhet. Denna massrörelse har en betydelsefull social funktion och tar till vara den leklust som finns bland ungdom och andra. Denna verksamhet bidrar även till fysisk hälsa, om den utövas under rätta förhållanden. En bra fysisk hälsa bygger också upp en bättre psykisk balans som i dagens stressande samhälle är nog så behövlig. Men en förutsättning för detta är att utövandet kan ske i sådana former att ett ekonomiskt beroende inte kommer in och stressar, och därför motverkar, den psykiska balansen. Idrotten är utsatt för dessa ekonomiska beroenden, och de till spekulerande ekonomiska intressen, som då i själva verket motverkar det ursprungliga motivet. Inom idrottsrörelsen pågår en i många stycken lika hård utslagning — om inte hårdare — av utövarna som i arbetslivets hårda verklighet. Det finns många exempel på detta, och de utgör i sig ett gott bevis på vilka tendenser som kommersialiseringen skapar. För det är kommersialiseringen som är den utan jämförelse största orsaken till utslagningen. Kommersialismen har skadat idrotten. Den har skadat såväl dess innehåll som dess anseende. Den har fört bort från idrotten viktiga sociala uppgifter och den har förstärkt de konservativa och auktoritära krafternas grepp om idrottsrörelsens ledning. Kommersialismen är givetvis i främsta rummet en följd av de allt starkare kapitalintressenas agerande. Idrotten har blivit en marknad bland andra marknader. Storfinansen har sett den som ett reklaminstrument och ett redskap för marknadsföring. Därför har den velat skaffa sig ett grepp om idrotten. Men i denna process har också staten ett ansvar. Det har varit på modet länge att från statligt håll tala i högtidliga fraser om idrottens fostrande betydelse, om dess sociala och hälsopolitiska roll. Det har varit mycken tom fraseologi. Staten har i verkligheten indirekt hjälpt fram kommersialiseringen. Det har skett på flera vägar. För det första har staten, regeringen och riksdagen, aldrig tagit upp någon diskussion om idrottens syften och ändamål med människorna. Man har accepterat överbetoningen på elit och konkurrens. Man har tigande åsett direktörernas allt starkare makt över Riksidrottsförbundet. Och man har tigit om såväl kvinnoidrotten som handikappidrotten och — för den delen — den självständiga arbetaridrotten, som har en gammal fin tradition här i landet. Man har visat ringa intresse för det tysta oavlönade arbete som många idrottsidealister utfört. Självbelåtet har man låtit idrottens innehåll urholkas under en falsk skylt av ideologisk neutralitet. För det andra har man byggt upp en administration av det statliga engagemanget som har gett toppen i Riksidrottsförbundet alldeles för stor makt. Därför ser vi också hur kvinnoidrotten, handikappidrotten och arbetaridrotten kommit på undantag i den statliga satsningen. Därför har också reaktionära värderingar kunnat breda ut sig, som är ett hån mot idrottens folkförbrödrande idé. Men statens kanske största indirekta ansvar för kommersialiseringen ligger på det ekonomiska planet. För bakom alla uppskattande fraser, som kommit idrotten och dess många ärliga idealister till del, ligger det faktum att idrotten alls inte kunnat hävda sig då det gäller pengar från det allmänna. Ingen fara på taket — säger idrottsledarna om bidragen från firmorna — bidragen ges utan villkor och vi är självständiga att besluta hur vi vill. Men är man verkligen det? Utvecklingen talar för en annan bedömning. Ta exempelvis sexdagarsloppet på cykel, som från början mest handlade om cykelsport men som nu förknippas med en av de största dagstidningarna, därför att denna tidning står som sponsor. De medarrangerande idrottsorganisationerna har försvunnit ur bilden. Nu är det bara denna tidning för hela slanten. Om tidningen sedan tappade intresset för loppet, skulle också det försvinna. Lösnummerförsäljningen ger tillbaka de utlagda pengarna samtidigt som tidningen framstår som idrottens stora gynnare. Nästan likadant är det över hela linjen. Var finns i dag den idrottsutövare som inte springer, åker eller på annat sätt framträder som en reklampelare, annat än den som idrottar i motionssyfte? Ta bara problemet med nummerlapparna! Dan Glans protesterade mot att vara reklampelare åt något företag genom att vika undan namnet på det företag som stod på hans lapp, och han hotades genast med att inte få vara med och tävla, trots att han tillhör det absoluta toppskikt som landslagseliten utgör. Det var inte idrotten som bestämde det här utan de som hade köpt reklamen. Ett annat exempel är idrottsarenorna. De är inramade med reklam i så stor utsträckning att det inte finns en chans att undvika den, och det som egentligen skall visas, idrotten, försvinner nästan i all reklamfrossa. En kännetecknande sammankoppling av storföretagsintressen är Volvos uppköp av Jofa. Ett stort multinationellt industriföretag går in i idrottsredskapsbranschen för att i dubbel bemärkelse profitera på det idrottsliga utövandet. Hur omfattande idrottsaffärerna verkligen är tycks ingen i dag kunna säga. Möjligen kan det påvisas till en del genom riksidrottsstyrelsens utredning, men knappast i sin helhet. Detta får för idrotten menliga följder. Det är idrottsklubbens tävlingsframgångar som bestämmer dess reklamvärde och hur mycket pengar den kan få in till sin verksamhet. Det är också detta som bestämmer i vilken grad klubben kan satsa på verksamhet bland ungdomen. Pengarna räcker heller aldrig till för att satsa på en allsidig verksamhet i den meningen att man bedriver arbete i större skala bland de äldre —- de som så att säga har passerat det intressanta tävlingsstadiet men som idrottar eller skulle behöva idrotta för att förbättra sin hälsa. På ledande idrottshåll fortsätter man att bagatellisera betydelsen av det här samröret. Ledarna säger att deras organisationer kan feva utan bidragen samtidigt som de menar, att ett borttagande av dessa skulle medföra en kraftig inskränkning av idrottsverksamheten. Detta resonemang är uttryck för en dubbelmoral och går inte ihop. Att understödet kan förenas med påtryckningar visas ju klart genom skidpoolens hot att dra in ett stöd åt Skidförbundet på 300 000 kr., om inte detta slutar att samverka med Kooperativa förbundet för att försöka få fram billigare skidor. Andra kopplingar mellan storkapitalet och idrottsklubbarna är när företag direkt går in och styr klubbarna i någon sorts samarbetsanda och sätter sitt namn på klubben. Sådana exempel är SAAB i handboll och fotboll och basketsektionen i Gamlestads IF, som övertogs av NJA och åsattes NJA:s byggdivisions namn Plannja. Vi har också det kända ishockeylaget MoDo, vars fadder är Mo och Domsjö AB. Detta, herr talman, är bara några exempel och synpunkter på idrottens beroende av storföretagen. Bland de senare inslagen i denna flora är alla dessa leasingbilar, som rullar på vägarna som rena reklampelare dels för det företag som ”lånar” ut bilen, dels också för en mängd andra företag. Beroendet av en välvillig inställning hos sponsorerna bara ökar. Även matchannonserna i pressen börjar få en sådan utformning att det ibland över huvud taget inte är möjligt att gissa att det rör sig om en förestående idrottstävling. Låt mig bara hänvisa till det exempel som just nu visas på bildskärmen! Det är inte lätt att se att det rör sig om en annons för en basketmatch mellan två lag, utan det verkar snarare vara en väl tillbökad samlingsannons. Inte ens i själva den ruta där meddelandet om matchen framställs kan reklamprofitörerna hålla sig borta. Kom sedan inte och säg att idrotten inte står i beroendeställning till företagens pengar! Nu är det också på det viset att dessa reklaminslag av alla de sorter genom sina kostnader undandrar samhället inkomster i skatter, som i stället skulle kunnat fördelas efter ett rättvist mönster och efter en annan prioritering än den som de kommersiella intressenterna gör. En prioritering som skulle kunna ske på basis av behov inom olika områden och inte efter företagens profiterande gottfinnande. Herr talman! Till de kommersiella intressenas möjligheter att styra idrotten bidrar, förutom deras egna insatser, också det relativt dåliga ekonomiska stödet från samhället. Ett bifall till vpk:s motion 1142 skulle underlätta för idrottsklubbarna att göra sig oberoende gentemot kommersialismen och ge en större möjlighet till satsningar inte bara på de områden som är kommersiellt lönande utan också på sådana där de säkert mer skulle behövas. En utredning av en parlamentarisk grupp om hur idrotten skall kunna ta sig ur kommersialismens grepp är nödvändig för idrottens framtid. Vpk har i motionen också tagit upp frågan om kvinno och handikappidrotten. Dessa frågor kommer herr Svensson i Malmö att beröra samtidigt som han mer ingående tar upp den ekonomiska delen av denna problematik. Herr talman! Vi har även berört frågan om icke-professionella ledare och kommunalt anställda instruktörer och tränare i vår motion. Idrottsledare i dag måste i de flesta fall själva betala för att kunna fungera i sina organisationer. Det är inte tillfredsställande och har också diskuterats i idrottsutredningen. Utskottet anser att frågan om kommunalt anställda instruktörer och tränare bara är en kommunal angelägenhet och därför skall behandlas i kommunen och inte i riksdagen. Samtidigt säger man att frågan är löst på vissa håll i landet. Jag betecknar detta resonemang som ett bypolitiskt snack. Det är väl ingen ovanlighet att riksdagen fastställer ramar för kommunerna och deras verksamhet, och det är också ett underligt resonemang att riksdagen inte skulle kunna besluta om vad som skall prioriteras i samhället. Nu är det inte heller i vår motion tal om att riksdagen skall anställa instruktörer och tränare för kommunernas räkning. Det vore intressant om utskottet hade svarat med utgångspunkt i de krav vi ställde i motionen och inte som nu i stället med några svävande ord i ren bekvämlighet avstyrkt. Vi kräver i motionen att den här frågan om kommunalt anställda idrottsinstruktörer och tränare skall utredas, så att man sedan kan framlägga förslag till riksdagen. Det gäller inte att sätta sig på kommunerna utan att ge dessa, och då samtliga kommuner och inte bara vissa, ekonomiska möjligheter till den här satsningen. Vad gäller idrottsledare anges i motionen skäl som talar för att dessa skall ges ekonomiska resurser för att kunna utöva sin verksamhet. Det är numera vanligt i vårt samhälle att dagtid måste tas i anspråk för att man skall kunna organisera och leda även idrottsliga verksamheter. Inom bildningsverksamheten har studieledaren statligt ekonomiskt stöd, och det är en lösning som kanske också skulle kunna komma i fråga inom idrotten. Vi föreslår att regeringen framlägger förslag i denna fråga. Herr talman! Jag vill med detta anförande i alla delar yrka bifall till motionen 1142.

Herr talman! I motionen 745 tar herr Knutson och jag upp frågan om skapandet av en särskild lånefond för att underlätta för båtorganisationer att själva bygga och driva småbåtshamnar. Antalet fritidsbåtar har under de senaste åren ökat mycket kraftigt och uppgår i dag till ca 600 000, och allt talar för att denna utveckling kommer att fortsätta. I många kommuner är det i dag nästan omöjligt att få tag på en förtöjnings och uppläggningsplats för fritidsbåten, och många båtälskare får vänta med att förverkliga sin dröm om en egen båt i avvaktan på att man skall lyckas hitta en plats för båten. Med hänsyn till att båtsporten i stor utsträckning har en utpräglad familjekaraktär och fått allt vidare spridning bland olika slags människor är det befogat att samhället i större utsträckning än hittills engagerar sig för att förbättra båtsportens villkor. Detta engagemang bör i första hand inriktas på att stödja och uppmuntra det livaktiga föreningsliv som finns inom båtsporten. Den speciella verksamhet som det här är fråga om passar avgjort bäst att drivas i föreningsregi. Dessutom är det naturligtvis viktigt att det kunnande och intresse som finns bland båtfolket utnyttjas såväl vid byggandet av en ny anläggning som vid drift och underhåll av färdiga hamnar. De möjligheter som i dag finns att få hjälp av staten för byggandet av småbåtshamnar är helt otillräckliga. De anslag som naturvårdsverket har till sitt förfogande för detta ändamål är ytterst blygsamma, och ansökningarna om bidrag överstiger vida de medel som finns anvisade. Detta i sin tur medför stora förseningar i byggandet av nya småbåtshamnar. Det är mot denna bakgrund som inrättandet av en särskild lånefond skall ses. Den skulle göra det möjligt för flera båtklubbar att snabbare realisera planerna på byggandet av nya hamnar. Utskottet säger i sitt yttrande över motionen bl.a. att frågan naturligen bör prövas vid den fortsatta behandlingen av fritidsbåtsutredningens förslag om statligt stöd till fritidsbåtstrafiken. Det är min förhoppning att denna behandling, som utskottet talar om, snabbt kommer att ske och att vi snart kan se konkreta åtgärder. Eftersom jag tycker mig kunna se en positiv inställning till frågan från utskottets sida, nöjer jag mig, herr talman, med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Varför skall man idrotta? Vad är det som kan och bör befrämjas genom idrottsverksamheten? Frågan är berättigad ur två synvinklar. För det första därför att man här i riksdagen aldrig har brukat diskutera idrottsrörelsens djupare målsättning och innehåll. Ytliga och allmänt hållna fraser har fått ersätta ordentliga resonemang om vad idrotten egentligen skall främja hos människor. För det andra därför att staten har åtagit sig ett visst politiskt och ekonomiskt ansvar inför idrotten och dess utövare. Därför är det ett rimligt krav att man någon gång frågar sig: Hur utövas detta ansvar? Vad får statens handlande för effekt på idrottens innehåll och idrottens villkor? Såvitt jag kunnat finna ställs sådana frågor aldrig till diskussion. Och ändå rör det sig om en aktivitet av utomordentlig storlek, bredd och mångfald. Det kan kanske vara dags att ställa frågorna om idrottens sociala och ideologiska innehåll. Det är hög tid med tanke på de kommersiella intressenas våldsamma frammarsch, som min partikamrat Tommy Franzén just har belyst. 5: Meningen med idrotten är att öka den sociala kontakten, att stärka 9” och utveckla kamratskap. Det skall däremot inte vara meningen att främja prestationstänkandet som sådant, att avgränsa elitgrupper från deras egentliga ursprung och deras samband med den breda rörelsen. Meningen med idrotten skall vara att främja laganda och solidaritet, inte avund och konkurrens. Meningen skall vara att öka kontaktytor, inte att separera i en mansvärld och en kvinnovärld, i en värld för klubbar som har pengar och en annan för dem som måste kämpa under små omständigheter. Meningen med idrotten skall vara folkförbrödring över gränserna — inte intriger, besinningslös medaljhunger och nationell prestige. Idrotten skall vara en folklig verksamhet. Den skall inte vara tummelplats för affärsintressen och bingokungar. Den skall vara demokratisk —- dvs. den skall inte döma den breda verksamheten till glömska och tystnad och lyfta fram ett fåtal företagsdirektörer och bossar framför den stora mängden entusiastiska och intresserade lokala ledare som gör det verkliga jobbet. Idrotten skall inte vara en marknad — vare sig för reklamslogans eller människohandel. Men dithän går det mer och mer — och ingen på politiskt ansvarigt håll har hittills vågat ta en verklig diskussion om detta. Det är här som statens ansvar kommer in. För vad är det som gjort det lätt för storfinans och kommersialism att erövra mark inom idrotten? Det är statens ovilja att se idrottsrörelsens verkliga ekonomiska problem i ögonen Det är lätt att som politiker uttala ytliga fraser om idrottens samhälleliga betydelse — bara man slipper definiera vad det kräver av ekonomiskt stöd och vad det kräver av kamp mot urartningar och reaktionär ideologi. Ser man till den kalla ekonomiska verkligheten, står sig nämligen de officiella fraserna slätt. Sanningen är att idrotten de senaste åren klart har fallit tillbaka i statens politik. Budgetåret 1970/71 var statens samlade utgifter för alla ändamål 42 miljarder. Nu är de uppe i 110 miljarder. Det är drygt 2,6 gånger mer. Men under samma tid ökade idrottsanslagen från 57 miljoner till 143 miljoner. Det är ca 2,5 gånger mer. Alltså en mindre ökning. Idrotten har minskat sin andel av statens samlade utgifter. Den har i verkligheten prioriterats ner. Det har skett trots att kraven på t.ex. det lokala ledararbetet ökat, trots att mycket av det tysta arbetet alltjämt är obetalt, trots att behovet av anläggningar fått en helt annan betydelse än förr. De särskilda anslagen till anläggningar har f. ö. ökat i en takt som inte ens kunnat bevara deras realvärde. För att hålla realvärdet från 1971/72 hade anslaget till idrottsanläggningar bort öka med minst 90 26 fram till nu — i verkligheten mera, eftersom materialpriser av olika slag i regel stigit snabbare än konsumtionspriser i allmänhet. Men den faktiska ökningen i anslagen är bara omkring 65 96. Det är uppenbart att denna relativa och absoluta eftersläpning av statsanslagen i hög grad måste ha varit en faktor som har röjt vägen för en hårdare kommersialisering och försatt idrottsrörelsen i en skärpt tvångssituation. Inga officiella lovsånger i världen kan bortskymma detta faktum. Kommersialiseringen uppmuntras genom statens politik. Och det ynkligaste avsnittet uppvisas kanske av statens attityd till kvinnoidrotten. Utskottet kommer här med ett ganska magstarkt yttrande. Man hänvisar till att kvinnoidrotten fått en särskild del av organisationsstödet. 1 — säger en — miljon av totalt 89 miljoner i organisationsstöd! Och detta mot bakgrund av den massiva mansdominans som på alla plan redan är rådande. Det är den verkliga aningslösheten utskottet ger uttryck för här. Utskottet drar sig inte ens för att i utlåtandet öppet skryta med sin egen futtighet. Det visar hur litet man tydligen vill förstå av dagens verklighet, av det tysta obetalda arbetet, av kvinnoidrotten, handikappidrotten, arbetaridrottsföreningarna, korpidrotten —- allt detta som både ideologiskt och ekonomiskt skjuts i bakgrunden i diskussionen. Jag hävdar att staten här har svikit och att den medvetet undviker att diskutera kommersialismens problem, att den intar en falsk neutralitet, som får bli förevändning för en styvmoderlig behandling av idrotten i stort, att den svältföder delar av idrotten som är särskilt viktiga ur social och folklig synpunkt, att den förväxlar idrottens verkliga ansikte med Matts Carlgrens. Som folkligt och demokratiskt parti med rötter i svensk arbetarrörelse vill vi i vpk se en annan politik från staten gentemot idrotten. Därför yrkar vi bifall till motionen 1142.

Herr talman! Från att ha varit en sysselsättning för några få fantaster har idrotten utvecklats till vår i särklass största folkrörelse med drygt 3,7 miljoner organiserade medlemmar. Förkortad arbetstid och ökad fritid har bland andra faktorer påskyndat idrottens utbredning. Bara under de senaste tio åren har Riksidrottsförbundets medlemstal vuxit med över 100 96. Av medlemmarna år 1975 var 1,5 miljoner i åldern 12-24 år. Självfallet förekommer det att åtskilliga unga människor samtidigt är medlemmar i mer än ett förbund och därmed dubbelräknas, men även med hänsyn till denna reservation råder det inget tvivel om att idrottsrörelsen mer än någon annan folkrörelse lyckas engagera de unga. Idrotts och friluftsliv bedrivs inte bara inom idrottsrörelsen. Många andra ideella organisationer har också idrotts och friluftsaktiviteter på programmet. Inom skolan och försvaret har ”gymnastik” eller ”fysisk träning” sin givna plats. Kommunérna har ofta egen verksamhet, där de lokala organisationernas resurser är otillräckliga. Landstingen visar allt större intresse för fysisk aktivitet som ett medel att förbättra det allmänna hälsoläget. Socialstyrelsens kampanjer för bättre kost och ökad motion har säkert förstärkt intresset för fysisk aktivitet. Idrottens totala omfattning, utformning och inriktning gör att i stort sett varje individ kan finna en aktivitet som passar individuella för 100 utsättningar, behov och ambitioner. Allmänhetens intresse för denna folkrörelse är mycket stort. Sportevenemangen har stor publiktillströmning. I press, radio och TV ägnas idrotten större uppmärksamhet än varje annan folkrörelse. Idrottens betydelse i samhället låter sig inte mätas bara i pengar. I sin bästa form ger idrotten utlopp för en leklust och livsglädje som inget mätinstrument kan registrera. Den fyller för många människor det behov av lek, avkoppling, spänning, omväxling och friluftsliv som det moderna samhället skapat. Idrotten erbjuder med andra ord en aktiv fritidsmiljö. Detta gäller också i viss mån de åskådare som varje år i miljontal söker sig till de olika idrottsevenemangen. Idrotten fyller uppenbarligen en rad viktiga behov i vårt samhälle. Individen behöver en ökad fysisk träning som motvikt till allt stillasittande. Människor behöver tillfällen till rekreation som motvikt till det höga och stressande arbetstempot. Många behöver hjälp till spontana kontakter i tätortens boendemiljö för att bryta isolering och främlingskap. Under 1970-talet gjorda undersökningar visar att 90 26 av det svenska folket har förståelse för nyttan av regelbunden fysisk aktivitet. Man är också positiv till motionsutövande. Men undersökningarna visar också att högst 25 96 är fysiskt aktiva. Om man följer fysiologernas krav på minst 30 minuters träning två tre gånger per vecka torde procenttalet sjunka till under 15 96. Liksom övriga folkrörelser ger den organiserade idrotten många av sina medlemmar en skolning i föreningsteknik, administration och organisation som kommer till användning på andra områden i samhället. Idrottsrörelsens samhällsnytta behöver emellertid förtydligas i många sammanhang, inte minst när det gäller de sociala effekterna, dvs. dess betydelse för gemenskapen mellan grupper av människor och mellan generationerna. Det är också viktigt att sprida kunskapen om idrottsverksamhetens värde till beslutsfattarna, så att de kan tillvarata verksamhetens alla positiva sidor i full utsträckning. Regeringen har under jordbrukets huvudtitel för budgetåret 1977/78 föreslagit 107 130 000 kr. som organisationsstöd till idrotten. Riksidrottsförbundet äskade 112493 000 kr. Regeringen har alltså prutat drygt 5 milj.kr. Men trots denna prutning är anslagsökningen jämfört med föregående år 18 milj.kr. eller 20,2 96, vilket är det högsta procentuella påslaget efter det att riksdagen lade fast idrottsutredningens målsättning ”Idrott åt alla”. Under utbildningshuvudtiteln kan idrottsrörelsen under 1977/78 tillgodoräkna sig ca 55 milj.kr. som utgår från anslaget Lokalt aktivitetsstöd. Det lokala aktivitetsstödet betalas ut direkt till föreningar på grundval av deras aktiviteter.

I och med att man nu inför s.k. idrottsskolor har pojkar och flickor som vill kombinera elitidrott och studier möjlighet till detta. Möjligheten finns f.n. i 13 kommuner med 148 elever per läsår i 13 olika grenar. Det är bara början. Jag är övertygad om att denna försöksverksamhet kommer att visa sig så värdefull att ytterligare steg kan tas med varvad idrott och utbildning. Det är också viktigt att studier i denna riktning kan bedrivas på högskolenivå. Ser man på vad idrottsrörelsen får totalt under nästkommande budgetår kan man konstatera att idrotten aldrig tidigare fått ett så kraftigt påslag. Regeringen har klart dokumenterat sin vilja att satsa på idrotten, både på bredden och på eliten, genom denna anslagshöjning — detta trots det hårda ekonomiska läge som landet befinner sig i. Jag tror det är en bra investering, och jag hoppas att stat, kommuner och landsting även fortsättningsvis stöder idrotten i dess samhällsgagnande arbete. Jag vill kortfattat redogöra för varför ett enigt utskott föreslår riksdagen att avslå motionerna. Med anledning av de motionsförslag som rör tipsmedel får utskottet först erinra om att en grundläggande utgångspunkt för riksdagsbeslutet 1970 om formerna för och inriktningen av idrottsstödet var idrottsrörelsens ställning som en bred folkrörelse med stor frihet att genom sina organisationer fatta beslut i egna angelägenheter. Utskottet har inte kunnat finna att det föreligger några uttalade önskemål inom idrottsrörelsen och dess huvudorganisation, Sveriges riksidrottsförbund, att relatera det statliga idrottsstödet till tipsmedlen. Detta utgör enligt utskottets uppfattning i och för sig tillräcklig grund för ett avvisande av en anslagsberäkning av det slag som föreslås i motionen 1142. Några tankar i den riktning motionärerna ger uttryck för redovisas inte heller i 1965 års idrottsutrednings ingående överväganden beträffande statens stöd till idrotten och därmed sammanhängande frågor. Idrotten har rätt till ett betydande samhällsstöd oberoende av att den via tipsverksamheten tillför statsverket inkomster.

Utskottet har erhållit uppgifter om hur dessa medel disponeras av Riksidrottsförbundet. Därjämte har utskottet delgivits material som belyser förbundets satsning på kvinnlig idrott. Av detta framgår bl.a. att särskild uppmärksamhet ägnats ledarfrågan samt att man genom försöksverksamhet och propaganda sökt aktivera fler kvinnor. I motionen 479 påpekas bl.a. de hinder för kvinnliga idrottsutövare som föranleds av att idrottsanläggningarna i vårt land i stort sett inrättats med tanke på enbart manlig idrott. Utskottet har noterat att dessa, liksom andra specifika problem som kan vara aktuella för både manliga och kvinnliga idrottsutövare, såsom exempelvis barnpassning, står klara för Riksidrottsförbundet, som söker beakta dem i förbundets insatser för att skapa bättre betingelser för kvinnlig idrott. Statens stöd till idrotten bygger på det av riksdagen fastställda målet —- idrott åt alla. Utskottet finner att statsmakterna därmed har uttalat att jämlika förhållanden måste skapas bl.a. mellan kvinnliga och manliga idrottsutövare. För att uppnå detta behövs energiska insatser inom idrottsrörelsen, såväl centralt som regionalt och lokalt. En generösare inställning från massmediernas sida i fråga om utrymme för kvinnoidrotten och dess yttringar är också av betydelse. Med hänsyn till att behovet av särskilda åtgärder i syfte att främja kvinnoidrotten uppmärksammats på sätt här redovisats, anser utskottet det emellertid inte erforderligt med något särskilt uttalande i frågan från riksdagen, varför utskottet avstyrker motionen 479. Herr talman! Jag skall — för att inte onödigtvis förlänga debatten — inte ta upp fler frågor utan hänvisar till utskottsbetänkandet, till vilket jag i alla delar vill yrka bifall. Men jag vill också med anledning av herr Franzéns inlägg något kommentera de påståenden som han där gjorde. Det är rätt intressant att höra vad herr Franzén säger. Man får ett intryck av att de som står utanför det egentliga arbetet i idrottsorganisationerna ropar högt när det gäller idrott och reklam. Jag vill inte påstå att herr Franzén tillhör dem, men man gör onekligen det konstaterandet när man tar del av det här problemet —- kommersialismen inom idrotten. Jag hävdar att idrotten och den ökande kommersialiseringen ständigt debatteras inom idrottsrörelsen. Det råder inget tvivel om att det kom mersiella inslaget inom idrotten har tilltagit under de senaste åren. Det får naturligtvis inte vara så att reklamen skall styra idrottsutövandet. Men jag vill också påstå att det inte heller sker i dag. Riksidrottsförbundet följer fortlöpande den här frågan och är berett att föreslå åtgärder för att hitta lämpliga former som innebär att näringslivet kan stödja idrotten utan att samtidigt bli styrande. Som en illustration till detta kan jag nämna att Svenska skidförbundet budgetåret 1974 76 37,3 26 i anslag och 62,7 96 i självfinansiering. Man kan konstatera att inte ens ett överförande av tipsmedlen i full utsträckning skulle kunna lösa de här problemen inom idrotten. Svenska skidförbundet — och jag har mig bekant att även andra specialidrottsförbund har liknande former för mottagande av medel för sin verksamhet — handlägger de här frågorna så att det inte förekommer någon styrning från de firmor som anslår medel till förbundets verksamhet. Jag håller gärna med om att frågan är viktig och måste följas med uppmärksamhet, men jag vill nog påstå att man från vpk överdriver när man går till storms i den här frågan. Jag måste också göra ett tillrättaläggande. Herr Franzén säger att sexdagarsloppet alltmer har övertagits av en viss tidning. Redan på 1940-talet stod jag vid sexdagarsloppets mål i Arvika och tittade på när sexdagarscyklisterna gick i mål där. Redan då, herr Franzén, var Dagens Nyheter medarrangör. Jag vet inte om detta är en upplysning, men jag ber bara att få konstatera att reklam har funnits sedan länge. Sponsorer har också funnits inom idrotten. Vi kan vara helt överens om att vi inte skall ha det så att reklampengar styr idrotten, men jag vill med skärpa tillbakavisa påståenden om att så är fallet i dag.

Herr talman! Herr Norrby döljer på ett finurligt sätt den verkliga situationen när det gäller statens stöd till idrotten. Han räknar bara ett år tillbaka, därför att det just nu har varit en höjning. Under tidigare år har små och obetydliga höjningar alltid växlat med större höjningar under andra år. Det är ju väldigt bra att göra jämförelsen när det har varit en relativt stor höjning. Därigenom skapar man ju det felaktiga intrycket att idrotten har prioriterats upp i den totala statsbudgeten. Det har funnits tidigare år när exempelvis stödet till anläggningar har ökat mera än vad det ökar i år. Från 1971 73 ökade det med 35 96 i ett enda svep. Men sedan stagnerade det, och man måste ju mäta totaleffekten över ett antal år. Min poäng är att från budgetåret 1971/72 och fram till årets budget har idrottens samlade anslag minskat, räknat i procent — det blir väl snarare promille — av de totala anslagen. Att påstå att detta inte skulle ha något som helst samband med eller har haft någon som helst verkan på den ökade kommersialiseringen förefaller mig naivt. Det orsakssammanhanget är väl ändå uppenbart? Herr Norrby är en karakteristisk representant för anhängarna till just den glättade och litet officiella fraseologi som man kör med. Han talar om den oerhört ökade uppmärksamhet som idrotten har fått i massmedia. Men han säger inte vilken idrott och vilka klubbar det är som har fått denna ökade uppmärksamhet. Är det kvinnoidrotten, korpidrotten, arbetaridrotten, de yngstas idrottsutövning, som så att säga är basen för alla annan idrottsverksamhet, som får ökad uppmärksamhet? Han vet att det inte är så, utan att det är kommersiellt speciellt gångbara ting som får den stora uppmärksamheten. Han talar om att idrotten skapar leklust och livsglädje. Ja, det är den idylliska aningslösheten från början av 1900-talet — ingenting om prestationskrav, ingenting om kommersialism, ingenting om bingo osv. Han talar om att idrotten skapar gemenskap, men han talar inte om det hot mot gemenskapen som den nuvarande konkurrens och utslagningsmentaliteten på många håll har givit upphov till. Han talar om idrottsrörelsens frihet att besluta. Tycker herr Norrby att idrotten har frihet att besluta? Tror han att idrottsfolk är i den situationen att de kan välja? Är det inte så att de pressas in i en tvångssituation, där de blivit beroende av en typ av intressen som egentligen inte har med idrottsverksamhet att skaffa?

Herr talman! Herr Norrby började med att prata om vad idrotten skall ha och vad den gör i sina bästa former. I de lägena håller jag med herr Norrby. Jag är också överens med honom om att den skapar en aktiv fritidsmiljö, att den bygger upp deltagarnas hälsa. Men samtidigt konstaterar herr Norrby att kommunernas ekonomiska resurser i dessa sammanhang är otillräckliga. Vidare säger han att idrotten gör samhällsnytta. Ja, det gör den, men när kommunernas ekonomiska resurser nu är otillräckliga och man måste förlita sig till de olika kommersiella intressena har dessa senare alltså helt plötsligt börjat verka för samhällsnyttan! Ja, herr Norrby, det är en ideologi som vi definitivt inte är överens om. För mig har aldrig de kommersiella intressena haft till syfte att göra någon samhällsnytta, och jag tror att herr Norrby måste hålla med mig när jag har den uppfattningen. När det sedan gäller tipsmedlen anförs att detta är idrottsföreningarnas egna angelägenheter och att de inte har uttalat att de vill ha tipsmedel. Här är det ju fråga om vad riksdagen skall ge för anslag! Idrottsföreningarna lägger fram äskanden om hur mycket pengar de vill ha. Sedan är det riksdagen som beslutar hur mycket de skall få. Riksdagen kan naturligtvis också göra på det sättet att anslagen kopplas till tipsmedel. Men anledningen till att herr Norrby och utskottet i övrigt är så emot det är naturligtvis att utskottet bara föreslår 143,5 milj.kr. och tipspengarna enligt vårt förslag i första delen innebär 225 milj.kr. Det är klart att man kan säga att tipsmedlen är öronmärkta och ange det som ett skäl att neka att ge mer pengar. Men vårt förslag skulle, med den utbyggnad som avses till hela tipsmedelskakan, innebära 450 milj.kr. — alltså ungefär tre gånger så mycket som herr Norrby och hans vänner i utskottet är villiga att ge. Det är i och för sig beklagligt att herr Norrby på så bräcklig grund ville ta upp frågan om kommersialiseringen och dess betydelse och styrning av idrotten. Jag kan bara hänvisa till det som varit aktuellt i dagarna, slalomtävlingarna i Åre. Där sades det helt klart och tydligt att sponsorn, Polarvagnen, hade gjort en verkligt bra vinst genom de här tävlingarna. Det var naturligtvis av den orsaken som företaget ställde upp och gav möjligheter att hålla tävlingarna.

Herr talman! Skall vi ta upp det aktuella fallet Åre kan vi väl konstatera att den insats som ifrågavarande företag gjorde genom att sponsra dessa tävlingar ändå möjliggjorde att vi fick en mycket fin World Cup-tävling förlagd hit till Sverige, som vi väl i annat fall inte kunnat få på grund av de utgifter som är förknippade med ett så stort evenemang. Jag vill peka på Åretävlingen som ett exempel på fall där man kan använda firmapengar på ett sätt som gör att det icke verkar styrande på idrotten. Jag tror inte att någon vare sig av dem som satt i ledningen för World Cup i Åre eller av dem som tävlade där uppe kände att det fanns en firma som möjliggjorde att evenemanget gick av stapeln. Det är inte möjligt att ta upp alla de påpekanden som herrar Svensson och Franzén har gjort. Men låt mig ännu en gång tillbakavisa påståendet —- det är inte någonting annat än ett påstående — att kommersialismen styr idrotten. Låt mig också konstatera att det finns en vardagssida och en gladare sida inom idrotten. Vardagssidan, och även verksamheten på andra plan, är för många klubbledare beroende av penninginkomster vid sidan av de ordinarie anslagen — det är ingen tvekan om att så är fallet. När det gäller herr Svenssons uträkning att samhällets stöd till idrotten har sjunkit har jag redan gjort en jämförelse mellan den nya och den gamla regeringen och harangerat den nya regeringen för att den har satsat så kraftigt. Jag sade i mitt första inlägg att jag hoppades att staten, landsting och kommuner fortsättningsvis kommer att stödja idrotten i ökad utsträckning. Kan vi på detta vis bli mindre beroende av bingo och lotterier, kanske helt komma ifrån det, så att vi slipper det här käbblet om en kommersialisering av idrotten, är det i och för sig bara bra. Men jag vill som sagt ännu en gång tillbakavisa påståendena att idrotten så att säga är besudlad med pengar från företag som sponsrar olika aktiviteter. Jag tror inte att man i många fall kan påvisa att så är fallet.
Herr talman! Det är intressant att höra det här resonemanget och att dra ut konsekvenserna av det. Jag menar att de pengar Polarvagnen har satsat på projektet i Åre har givit bra utdelning, och det har naturligtvis också företaget insett att de skulle göra. Miljontals TV-tittare har följt den mycket väl upplagda reklamkampanjen. Om inte TV hade varit, om arrangemangen inte dragit stor publik och om det gällt en tävling som gått under mycket litet intressanta omständigheter, tror herr Norrby att Polarvagnen då hade ställt upp för att stödja den? Nej, det hade man inte gjort. Inte hjälper Polarvagnen eller andra kommersiella sponsorer smågrabbarna som vill försöka lira boll med att skaffa dräkter, skor eller annan utrustning! De blir intressanta att satsa på först i elitidrottssammanhang, när de blir reklampelare för att de är kända. Vi menar att detta är fel. Vi menar att samhället skall ekonomiskt stödja alla de olika delarna av idrotten. De skall inte vara beroende av privata kommersiella intressen. I sitt förra inlägg talade herr Norrby om att DN var medarrangör i sexdagarsloppet redan på 1940-talet. Ja, det bevisar bara att man redan då var inne på linjen att kommersialisera idrotten. Det är ingen nyhet för mig. Men det var kanske en nyhet för herr Norrby när han på 1940-talet stod vid etappmålet i Arvika.

Herr talman! Herr Norrby retirerar nu från den för honom pinsamma diskussionen om idrottens plats i den totala budgeten genom att skylla på att höjningarna inte var så stora innan den nya regeringen kom till stånd. Försök inte att skylla på den gamla regeringen! Den borgerliga oppositionen var med på de anslagen. Man måste se det över en följd av år, t.ex. från början av 1970-talet, och inte se på tillfälliga ryck, då anslagsökningarna kan vara stora eller små det ena resp. det andra året. Kan herr Norrby då leda i bevis att det inte skulle vara så, som jag räknat ut, att idrottens samlade andel av de totala statsutgifterna minskat? Detta måste sättas i samband med det tvång idrottsrörelsen i vissa fall upplever att ge sig i händerna på intressen som vill ge pengar men samtidigt också kommersiellt utnyttja idrotten. Herr Norrby förstärker bilden av sin aningslöshet genom att försvara Årearrangemanget. Om jag minns hans ordval rätt sade han ungefär så att inte kan man väl se att det var några firmapengar bakom det arrangemanget. Det är klart att man inte kan se profiten; man kan inte se den smygande kommersialismens verkningar underifrån, man kan inte se värderingarna, man kan inte se det beroende den skapar, man kan inte se det främjande av elit och konkurrensanda som den för in i idrotten och den kändiskult som den för med sig. Inte heller kan man se tillbakasättandet av korporationsidrotten, den breda idrotten, kvinnoidrotten, handikappidrotten, de ungas idrott — allt detta som inte är kommersiellt intressant. Får jag tolka herr Norrbys inställning så att han accepterar idrottens kommersialism bara han själv inte kan se den?

Herr talman! Kanske vi skall diskutera Doroteaföretaget en sista gång. Givetvis räknade företaget kallt med att det skulle få nytta av de pengar som gavs till arrangemanget i Åre. Skall jag tolka vpk:s uppträdande här i kammaren så att ni inte är ett dugg intresserade av hur det går för det här Doroteaföretaget? Det betyder dock en hel del för företaget, och det är kanske anledningen till att företaget har valt den här vägen. Givetvis har företaget en oerhört stor fördel av att via TV få gå ut över de nordiska länderna och även långt utanför de nordiska länderna och peka på den industriprodukt som det framställer. Jag vill inte påstå att vi skall bli beroende av firmapengar, men jag tillbakavisar en sista gång att vi är beroende av dem och att det skulle föreligga någon styrning. När det gäller tipsmedlen vill jag fråga: Om vi skulle införa systemet att öronmärka pengarna till den svenska idrotten, hur skulle vi då kunna överföra tipsmedlen, som ju kommer från fotbollen, till simning, orientering, skidsport? Jag tror att vi skall vara mycket rädda för att skapa sådana incitament inom vår idrottsrörelse att vi får den här debatten om öronmärkta pengar. Vi skall vara glada över att Riksidrottsförbundet fritt får förfoga över statliga medel som inte är öronmärkta. Ett sista inlägg när det gäller vpk:s medverkan i denna fråga. Redan i centermotionen 85 år 1975 tog vi upp frågan om idrottens inriktning särskilt med tanke på breddidrotten. Vi begärde i motionen en utredning om följderna för den svenska idrotten. Vpk röstade ner den tillsammans med socialdemokraterna. Det är alltså ett ganska nymornat intresse jag spårar hos vpk i dessa frågor när ni nu med brösttoner går till storms mot de andra partierna och säger att de är totalt ointresserade av den här frågan. Det är vi inte.